Herr talman! Fru Ryding har frågat mig, om jag har för avsikt att förbjuda, eventuellt genom lagstiftningsåtgärder, en obligatorisk sammankoppling av garage eller uppställningsplats för bil och bostadshyran. Parkeringskommittén har i sitt nyligen avgivna betänkande behandlat frågan om kontraktsmässig koppling mellan bostad och bilplats. Betänkandet sänds i dagarna ut på remiss. I avvaktan på remissbehandlingen är jag inte beredd att göra något uttalande i den av fru Ryding väckta frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret på min enkla fråga, ehuru det på grund av pågående utredning tyvärr inte kunde bli. något svar som tillfredsställer mig. Ännu mindre tillfredsställda är de hyresgäster som tvingas att med en hundralapp i månaden betala för en bilplats, som de inte har användning för och som de inte kan hyra ut, därför att det finns många andra i samma situation. Det är bra att parkeringskommittén har tagit upp frågan i sitt tjocka betänkande. Jag hoppas att jag nu skall kunna säga till de ofta äldre och ekonomiskt sämre lottade människor, som får dras med en för hög hyra till följd av denna obligatoriska sammankoppling av garage eller uppställningsplats för bil med bostadshyran, att denna utredning i varje fall har föreslagit att vad beträffar bostadslägenheter un dantag bör göras för hyresgäst, som i sitt hushåll inte disponerar bil. Det är min förhoppning att remissinstanserna skall komma till samma resultat och att man inom en inte alltför avlägsen framtid skall komma till rätta med detta förhållande, som börjar bli ett verkligt problem på grund av att så många människor oförskyllt drabbas av en alltför hög hyreskostnad. Det räcker med den hyra de måste betala för sina bostadslägenheter.
Jag är i högsta grad intresserad av det problem som fru Ryding har tagit upp och skulle gärna ha velat ge henne ett annat svar. Den formella ärendegången gör emellertid att jag inte har velat säga mera nu. Skall jag tillägga någonting, är det att jag är övertygad om att vi skall kunna nå fram till beslut som kan komma att minska kostnaderna och framför allt eliminera den olägenhet som ligger i att de som inte har bil ändå i vissa fall måste betala hyra för garage eller uppställningsplats för bil. Detta är naturligtvis en otillfredsställände ordning, det är vi helt överens om.
Herr talman! Fru Ryding har frågat socialministern, om han har för avsikt att föreslå höjning av statsbidragsbeloppet vad gäller svenska medborgare respektive ändring av bestämmelserna om det maximalt utgående under Frågan har överlämnats till mig för besvarande. | Frågan om kommunalt kontantunderstöd vid arbetslöshet behandlas av KSA utredningen. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning i den fråga som fru Ryding tagit upp. Jag vill för övrigt erinra om att understödens högstbelopp höjdes så sent som för ett år sedan.
Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern också för detta svar men samtidigt beklaga att även denna fråga för närvarande befinner sig i ett för inrikesministern obesvarbart tillstånd på grund av att den hamnat hos den nu pågående KSA-utredningen. Det är riktigt att understödens högsta belopp höjdes för ett år sedan. Den 17 april 1967 blev understödet för en ensamstående fastställt till 24 kronor per dag. Det är bara det, att de personer som får detta kommunala kontantunderstöd inte anser sig kunna klara sig på den summan i dagens läge. Jag är väl medveten om att det inte gäller särskilt många människor och inte heller så värst många kommuner, men detta gör kanske frågan enklare därför att det då kostar desto mindre att höja bidragen. : Sedan vore det även tacknämligt, om statsbidraget i någon mån kunde höjas också för de svenska medborgarna. — För de utländska medborgarna i Sverige kan ju statsbidraget inte höjas, eftersom det redan är 100 procent. Även i detta fall får jag naturligtvis tala om för de personer det gäller, att de får lov att försöka klara sig med dessa 24'kronor om dagen, om de är ensamstående, tills KSA-utredningen kommit med ett nytt betänkande. Utredningen avgav ett delbetänkande förra året som inte tog upp denna fråga på annat sätt än genom en redovisning. Jag hoppas att detta inte betyder att utredningen anser att allt är väl på den fronten, utan att det också här behöver komma en änd ring till stånd.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat socialministern, om han vill ta initiativ till en kartläggning och belysning av vilka grupper som medverkar i illegala demonstrationer. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vilka politiska intressen som de olika demonstrationsgrupperna företräder framgår av själva demonstrationerna och torde inte kräva någon kartläggning. Jag tolkar därför herr Börjessons fråga så, att han åsyftar en kartläggning av vilka grupper och kategorier i samhället demonstranterna tillhör och vilka bevekelsegrunder som uppbär de enskilda demonstranternas handlande. Någon sociologisk undersökning av detta slag planeras inte.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra mitt tack för svaret, även om jag inte är tillfredsställd med det. Anledningen till att jag — trots ingående debatter om händelserna kring olika slag av demonstrationer — ville aktualisera frågan om en kartläggning av vilka grupper det är som medverkar i illegala demonstrationer är att jag anser att detta är något som blivit alltför litet uppmärksammat. Vi torde alla vara överens om önskvärdheten av att få de ungdomar det gäller till insikt om att opinionsbildning bedrivs på effektivaste sätt genom redan etablerade organisationer, både politiska och icke politiska. Men så länge vi inte har någon klar bild av vilka grupper av ungdomar som nu dominerar bland de illegala demonstranterna blir det ytterst svårt att genom t.ex. upplysningsverksamhet nå önskvärda resultat. Upplysningen bör ju ta sikte på att klargöra för de unga, att friheten att uttrycka sina åsikter är förknippad med skyldighet att iaktta demokratiska spelregler, vilka också utgör garantin för den fulla mötesfrihet vi har här i landet. Denna mötesfrihet kan bli illa hotad av de element som underlåter att respektera lag och ordning. För inte minst våra politiska ungdomsförbund är det enligt min uppfattning en given uppgift att aktivt medverka till en allsidig upplysningsverksamhet om dessa elementära faktorer för att på den vägen söka fånga upp ungdomar, som står utanför, och söka anpassa dem till vårt demokratiska samhällsliv. Herr talman! Jag tror att en kartläggning och en sociologisk undersökning av de aktuella grupperna kunde underlätta sådana strävanden och i bästa fall leda till att vi i framtiden inte behöver uppleva för vår demokrati skadliga händelser av den art som under senare tid förekommit.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Börjesson i Falköping om att detta är en mycket allvarlig och intressant fråga. Men jag tror inte att den rätta metoden är att sätta i gång långvariga sociologiska undersökningar. Jag tror att metoden är att genom de demokratiska politiska ungdomsorganisationerna försöka komma till tals med de ung domar som inte vill respektera demokratins spelregler. Det behövs nog inte några särskilda vetenskapliga undersökningar för att göra detta. Vi skall i stället inställa oss på att ge våra ungdomsorganisationer de resurser som de behöver för att ta hand om detta problem.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern speciellt för hans sist gjorda uttalande, att vi skall ge ungdomsorganisationerna ökade resurser för att bereda dem möjlighet att fånga upp de ungdomar det här är fråga om. Därmed kan vi också medverka till att' göra goda demokrater av våra svenska samhällsmedborgare.

Först då kan enligt min mening effektiva och förebyggande åtgärder vidtas.

Herr talman! Herr Hyltander har frågat mig, om jag anser att man kan klara de krav på utbyggnad och för-. bättring av landsvägsnätet, som den ökande transportvolymen kommer att ställa under de närmaste åren, utan att ge kraftigt ökade anslag till väginvesteringar jämfört med vad. som skett under de senaste åren; Frågorna rörande anslag till väginvesteringar prövas vid de årliga budgetberedningarna och jag vill inte föregripa denna prövning.
Herr talman! Jag hade i mitt lilla manuskript på sedvanligt sätt börjat med ett tack till kommunikationsministern för svaret. Jag får väl ändra det och i stället tacka honom för det vänliga sätt, varpå han glidit undan svaret genom att hänvisa till det kommande budgetarbetet. Anledningen till min fråga är att jag haft möjlighet att följa och haft ansvar för vägbyggandet på det lokala planet. Därvid har jag nödgats konstatera att angelägna vägprojekt upprepade gånger skjutits över från den ena femårsperioden till den andra just i brist på medel. När man ser sådant hända blir man bekymrad för den framtida utvecklingen, speciellt som nybyggnadsbehoven inte visar någon tendens att minska utan tvärtom växer snabbare än man hinner bygga bort bristerna. Jag hade givetvis hoppats att få besked om att man kan vänta en mot behovet svarande ökning av anslagen under de kommande åren. Den godsmängd som skall transporteras ökade enligt uppgifter som jag fått totalt under perioden 1950—1961 med i genomshitt 4,5 procent per år och under perioden 1961—1966 med 7,7 procent. I de beräkningar som gjorts väntas godstransporterna årligen öka från 36 miljarder tonkilometer 1966 till 79 miljarder tonkilometer 1980, vilket innebär en årlig ökning med i genomsnitt 6 procent. Detta gäller alltså godstransporterna, vilka utgör den i dubbel bemärkelse tunga delen av transportfrågorna — den del som belastar och sliter på våra transportleder, för att inte tala om: broarna, och för vilken tarvas större kapacitet i vägbredder och byggstandard för att vägarna skall tåla tyngder och tryck. Härtill kommer den ökande personbilstrafiken, som väntas bli fördubblad från 43 miljarder personkilomter 1960 till 84—90 miljarder personkilometer 1970, eller i tusental personkilomter per invånare räknat från 5,7 1960 till 10 å 11 1970. Den ökade risk för olycksfall som blir följden om inte vägarna avsevärt förbättras torde ligga i öppen dag, och de pengar som anslås i syfte att nedbringa olyckorna är säkerligen väl använda. Med kännedom om att statens inkomster av fordonsskatt och drivmedelsskatt är cirka 3 490 miljoner kronor och att hela driftbudgeten för innevarande år för kommunikationsdepartementet är 2 731 miljoner kronor kan motorfolket anses ha belägg för åsikten, att det borde finnas pengar till ett ökat vägbyggande inom ramen för de inkomster som tillförs staten. Jag har konstaterat det stora behov som kommer att göra sig gällande på transportområdet framöver och vill inte underlåta att fråga kommunikationsministern, om han är beredd att instämma i detta konstaterande och ta de konsekvenser som det innebär.
Herr talman! Jag är självfallet väl medveten om de behov som föreligger på detta område.

Om herr Hyltander tänker igenom vad det skulle innebära, om hans Övriga kolleger i kammaren skulle börja fråga hur stora anslag vi skall ha i nästa statsverksproposition på deras respektive arbetsområden, förstår herr Hyltander säkerligen att han inte kan få ett annorlunda svar.
Herr talman! Kan jag då konstatera att vi är överens om det stora behovet? Och så får jag väl avvakta nästa proposition som kommer att framläggas i frågan. Jag hoppas sannerligen att den ger utrymme för de förbättringar som är absolut nödvändiga. Att frågan är av vital betydelse torde vi också kunna vara överens om.

Herr talman! Herr Rubin har frågat mig, om jag avser att vidta ytterligare utredningar om lämpligheten att förlägga ett flygfält i Sturup. Kungl. Maj:t har den 29 mars 1968 uppdragit åt luftfartsverket att vidta de på staten ankommande åtgärderna för anläggande av en allmän flygplats vid Sturup. Frågan om lokalisering av malmöregionens nya flygplats är sålunda avgjord.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det måste först konstateras att riksdagen endast tagit ställning till en ny allmän flygplats i malmöregionen genom att anvisa vissa medel för projektering och fastställande av investe ringsram för markanskaffning. Riksdagen har alltså inte beslutat om anslag till byggande av flygfältet; en hemställan om anslag för detta ändamål kommer dock antagligen i nästa års statsverksproposition. Klart är emellertid att 13 miljoner kronor bokats till markförvärv för en flygplats i malmöregionen. Men därvid har aldrig i någon statsverksproposition eller någon annan av riksdagens handlingar utsagts var den nya flygplatsen närmare bestämt skall ligga. Förre kommunikationsministern räknade med eventuellt 60 miljoner kronor i felinvesteringspengar. Tretton av dessa miljoner är som sagt redan bokade. Det får sannerligen inte bli några fler miljoner! Personligen tror jag och många med mig att Sturups flygfält aldrig kommer att byggas, helt enkelt av den anledningen att om vi får en ny regering, vilket det finns skäl att tro, så kommer denna aldrig, såvitt jag kan förstå, att godkänna Sturupsprojektet, och nästa års riksdag kommer således inte att bevilja några anslag till byggande av ett flygfält i Sturup. De 13 miljoner kronorna får anses vara förlorade på grund av ett förhastat beslut som föregåtts av en utredning, vilken en rad omdömesgilla personer ansett sakna den grundlighet som borde krävas när det gäller ett projekt som inte enbart berör malmöregionen utan givetvis hela vårt land. En tio sidor lång redogörelse för ett hundramiljonersprojekt torde vara något unikt i svensk administrativ beredning. Valet av Sturup som plats för Malmö nya flygfält har drivits fram av en handfull. kommunalmän och byråkrater, som för att värna om sin egen prestige vägrat lyssna på sakskäl i debatten, skrev professorn i psykologi Gudmund Smith för några veckor sedan i Dagens Nyheter. Även om jag tycker att professorn tar till något för starka ord förstår jag att han är en duktig psykolog, som väl känner till många av dagens politiker, vilka ofta saknar det mått av ansvarskänsla, självständighet, objektivitet och respekt för demokrati som krävs för att de skall ompröva en felaktig ståndpunkt. Jag är ledsen över att statsrådet inte tänker vidta ytterligare utredningar utan genom att ta ståndpunkt för Sturup inte enbart underkänner den svenska miljövårdsexpertisens kompetens utan också godkänner en flygplatslokalisering utan att veta vad det kostar och utan att någon generalplanering eller följdplanering är gjord. Det är sannerligen ett stort ansvar som herr statsrådet tagit på sig.

Herr talman! Eftersom herr Rubin angripit mig personligen, måste jag framhålla ett par saker. För det första är jag överraskad över att herr Rubin, som själv är stadsfullmäktigledamot i Malmö, vänder sig mot stadsfullmäktiggruppen och inte bara mot denna utan också mot landstinget i Malmöhus län, som har beslutat om detta. För det andra vill jag meddela att så sent som vid ett sammanträde med stadsfullmäktige i Malmö i förra veckan beslöt dessa att inköpa mark vid Sturup — jag kan t.o.m. nämna att priset är 68 öre per kvadratmeter, alltså ett mycket hyggligt pris. Stadsfullmäktige fattade enhälligt detta beslut. Malmö har alltså fortsatt att skaffa mark och planera det hela. Beträffande det sista om att en Psykolog har skrivit någonting — jag har också läst artikeln — så ifrågasätter jag om man är psykolog när man inte tillåter andra människor att ha en annan åsikt än man själv har.
Herr talman! Jag vill bara säga några ord om de utredningar som har föregått detta beslut och som jag tidigare omnämnt vid kammarens diskussioner. De utredningar som presenterades av luftfartsverket och som blev föremål för remissbehandling utgjorde den sista länken i en lång kedja av utredningar om den lämpligaste lokaliseringen av ersättningsflygplats för Bulltofta. Under förhandlingarna mellan kommunikationsdepartementet och berörda lokala regionala instanser i dessa frågor presenterade luftfartsverket åtskilliga alternativ till lokalisering av flygplatsen. Men redan under förhandlingarnas gång kunde flertalet förkastas som olämpliga från trafiktekniska och trafikekonomiska synpunkter. Det enda alternativ som kvarstod och som ansågs realistiskt att diskutera var Sturupsområdet i vid bemärkelse — jag är övertygad om att kammaren förstår vad jag menar härmed; vi hade ju från början diskussionen om Holmeja. Alternativet presenterades sedermera i luftfartsverkets utredningspromemoria. Det kan mot denna bakgrund enligt min mening inte hävdas att frågan skulle vara ofullständigt utredd. Det är viktigt att i detta sammanhang framhålla som jag har gjort så många gånger förr, att det i betydande grad gäller att ta hänsyn till de regionala och lokala intressena.

Han upphöjer sitt eget omdöme till den enda riktiga ståndpunkten.

Herr talman! Till herr Svenning vill jag säga att när Malmö stadsfullmäktige beslutade att göra markinköp så hade de givetvis också tagit hänsyn till vad som stod i kontrakten med markägarna. Där står att om inte flygfältet kommer till stånd så äger markägarna köpa tillbaka marken. Denna kan ju också användas till andra ändamål än flygfält, när man här har att göra med så natursköna trakter. Herr kommunikationsministern säger att åtskilliga alternativ har presenterats. Men det har inte presenterats tillräckligt många alternativ. Man har aldrig från början undersökt om flygverksamheten vid Ljungbyhed skulle kunna flyttas eller inte. Det är därför jag talar om ofullständiga utredningar. Vad beträffar, herr Svenning, den förutnämnde professorns kompetens i psykologi så tycker jag att enbart hans titel visar att han är en kompetent psykolog, ty annars vore han ju knappast professor i psykologi. Att placera ett flygfält i Sturup är en mycket viktig fråga ur naturvårdssynpunkt och det är ur denna synpunkt ett av de viktigaste ärenden som har förekommit under senare år. Den moderna sociala naturoch miljövårdssynen har ju bokstavligen skjutits i sank vid det första tillfället efter riksdagsbeslutet om en aktivare miljövård. Man har ju helt enkelt underkänt den svenska miljövårdsexpertisen. Den myndigheten räknade herr kommunikationsministern inte upp, när han talade om vilka som hade yttrat sig i dessa vitala frågor. Det är skrämmande om riksdagen en gång skulle bevilja anslag för förstörelse av det sydskånska skogsoch sjölandskapet som för närvarande är något enastående som svenskt naturkom plex, ett av de yppersta och rikaste som svensk natur över huvud taget kan uppvisa. Det är ju inte bara själva området för flygplatsen, som framtida beslut berör, utan även t.ex. hela Bökebergsskogen. Skall vi t.ex. behöva torrlägga Fjällfotasjön och Björkåkrasjön? Så sent som i somras fastslog en luftfartskongress i Hamburg att man som norm för att minska riskerna för fågelkollisioner skulle uppställa att det på en bredd av 6,5 km på varje sida om en landningsbana inte skall finnas någon betydande vegetation och att alla vattenhål som kan locka fåglar skall fyllas igen. För det extremt fågelrika Sturup kommer sådana åtgärder att bli aktuella. Men det är ju klart att sådant talar man inte om i ansvariga kretsar. Vidare ber jag få fråga både kommunikationsministern och herr Svenning: Skall verkligen inte framtidens flygfält placeras så att de bäst betjänar en större allmänhet och inte bara exempelvis en stads lokalpolitiska intressen? Det finns sannerligen många problem att utreda, innan riksdagen fattar beslut att anvisa ytterligare medel till ett flygfält i Malmöregionen.
Herr talman! Det ingick också i dessa beslut, där jag har varit med om både förhandlingar och överläggningar i drätselkammaren, att flygfältet skulle placeras cirka 2,5 mil från Malmö. Det har man iakttagit. Vidare har det sagts ifrån att Holmeja ur naturskyddssynpunkt inte var sådant att det lämpade sig för flygfält. Det alternativet uteslöts därför, och man beslöt alltså att flygfältet skulle placeras i Sturup. Det är fullt klart att beslutet har fattats i vederbörlig ordning. Landstinget har ju också godkänt det. Jag vill vidare säga att jag är litet överraskad över att herr Rubin redan har inträtt i regeringen, eftersom han har sagt ifrån att han aldrig kommer att gå med på ett sådant beslut. Det är inte bara myndigheterna som felat utan också regeringen, till vilken han redan nu säger hur den skall besluta nästa år, vilken regering det än må vara. Dessutom vill jag nämna att landshövding Gösta Netzén sitter både i naturvårdsverket och i länsstyrelsen och att han har intagit en klar ståndpunkt i denna fråga. Alltså har många experter över huvud taget haft tillfälle att ta en klar inställning i frågan. Vad sedan beträffar miljön är det ingen tvekan om att man har tagit all den hänsyn som kan tas, men det behövs ett flygfält för hela regionen. Det har också visat sig att herr Rubin har alldeles fel när han säger att man inte har övervägt Eslövsalternativet. Det har man gjort. Man har undersökt fjorton platser och Eslövsalternativet kunde inte komma i fråga på grund av hänsyn till Ljungbyhed. Allt detta har alltså undersökts och därvid har befunnits att det sätt på vilket man kan klara frågan i dag är att välja den placering man nu har bestämt sig för.
Herr talman! Jag skall inte ägna tid åt alla de överdrifter som herr Rubin gjorde sig skyldig till. Det är nog bara herr Rubin som vid detta laget tror att allt det som han talar om verkligen skulle drabba detta område.

Från naturvårdssynpunkt ligger det väl, herr Rubin, ingenting negativt i att man befriar det här området från soptippar inom ett avstånd av 6,5 kilometer från fältet. Jag rekommenderar herr Rubin i hans egenskap av riksdagsman att tala med representanter för kommunerna i sydvästra Skåne, så att han får höra deras mening om placeringen av flygfältet från lokaliseringssynpunkt. Beträffande avvägningen mellan naturvårdsintressena och behovet av att förlägga ett flygfält någonstans i Skåne kan man naturligtvis, som naturvårdsverket också gjort, säga sig att det från naturvårdsverkets synpunkt kunde ha varit önskvärt att om möjligt förlägga flygplatsen till ett annat ställe. Men en flygplats måste ju också kunna användas, och om man kommer till den slutsatsen, att man ändå måste ha en flygplats, blir det nödvändigt att göra en avvägning var den skall förläggas med tanke på den minsta skadan från naturvårdssynpunkt man gör samtidigt som den skall kunna tjäna sitt avsedda ändamål. Jag har vandrat på ägorna kring Sturup och fick då klart för mig att det finns lika litet anledning att sätta tilltro till de omdömen, som herr Rubin avgett om det här området i riksdagen vid tidigare tillfällen, som till de övriga omdömen han avgett om flygplatsen i dag.
Herr talman! För omkring två månader sedan hade kammaren en debatt i denna fråga, varvid det från flera håll gavs uttryck för en önskan om ytterligare informationer från regeringen om de omständigheter som kunde påverka lokaliseringen av den nya flygplatsen. Jag sade själv att man kanske inte kunde begära att kommunikationsministern skulle kunna lämna dessa informationer på rak arm men ansåg att de borde kunna lämnas ganska snart. Om jag minns rätt satt kommunikationsministern alldeles tyst under debatten, men några dagar senare fattade regeringen beslut i frågan utan att ha framlagt de informationer för vilka från olika håll uttalats livligt intresse. Jag tillåter mig fråga kommunikationsministern: Vad är orsaken till ett sådant beteende från regeringens sida? Hade det inte varit möjligt för regeringen att före beslutet lämna några av de informationer som begärdes? I de offentliga yttranden som kommunikationsministern lät åtfölja beslutet spårades ingenting av hänsyn till önskan om sådana informationer. Herr talman! Jag finner detta uppträdande så pass anmärkningsvärt, att jag har velat rikta denna fråga till kommunikationsministern. Jag vill tilllägga att jag delar uppfattningen, som uttryckts kanske särskilt från skånskt håll, att flygplatsproblemet är brådskande och att det måste finnas en regional flygplats i Skåne. Men detta motiverar inte på något sätt kommunikationsministerns negligerande av önskemål som uttryckts av flera ledamöter här i kammaren.
Herr talman! Beträffande gången av denna frågas behandling vill jag säga, att själva frågan är av den karaktären att riksdagen har att ta ställning i stort — om en ersättningsflygplats för Bulltofta skall skapas och om statens ekonomiska engagemang i sammanhanget. Avtalet med Malmö stad' har redovisats för riksdagen, utan att riksdagen gjort någon erinran, och medel har anvisats av riksdagen för markförvärv och projekteringsarbete. Det har icke förutsatts att riksdagen genom särskilt beslut skulle fastställa den exakta belägenheten av fältet. Frågan är, enligt min mening, i första hand regional och därför har också de regionala myndigheternas ställningstaganden fått spela en avgörande roll vid lokaliseringen.

Jag vet inte om herr Ohlin var inne i kammaren när jag redovisade hela det utredningsmaterial som legat till grund för ett beslut. Efter debatterna här i kammaren tidigare mellan i första hand Skånes riksdagsmän — även herr Ohlin deltog naturligtvis i diskussionerna — har jag besökt platsen och studerat förhållandena.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist talar här hela tiden om de lokala förhållandena och om nödvändigheten av att ta hänsyn till vad man säger i malmöregionen, men debatterna i både landsting och stadsfullmäktige i denna fråga har inte präglats av sådan enighet som man skulle kunna tro efter att ha hört på herr Svennings anförande. Jag anser heller inte att ett flygfält bara är en regional angelägenhet. Det skall betjäna den stora allmänheten, oberoende av om denna allmänhet bor i regionen eller inte. I Skåne bor en sjättedel av Sveriges befolkning. Därför är det mycket viktigt att så många som möjligt får vara med och besluta i denna fråga. Jag tycker att regeringen borde ha lagt fram en proposition med bl.a. förslag om var flygfältet skall ligga. Så har tyvärr inte skett. Som jag tidigare sagt är vissa lokalpolitiker ute efter att enbart befrämja Malmös intressen, men de glömmer att Skåne inte bara består av Malmö. Redan innan 1965 började man bebygga området runt Bulltofta, Riseberga, och de stackars människorna i Riseberga sitter nu så att säga i pant på grund av rådande bullerproblem runt Bulltofta. Kommunikationsministern sade att jag hade missförstått frågan om soptippar och deras belägenhet minst 6,5 kilometer från flygfältet. Här gäller det inte alls några soptippar, utan det är fråga om att den huvudsakliga vegetationen skall tas bort på ett avstånd upp till 6,5 kilometer från landningsbanorna vid byggande av framtida flygfält, allt enligt vad som uttalades på en luftfartskonferens i Hamburg i somras. Om kommunikationsministern vill kan han få ta del av handlingarna från den konferensen. Det enda sammanhang som finns mellan soptipparna och detta flygfält är att flygfältsförslaget så småningom väl måste läggas på soptippen, såvitt jag förstår, och att vi får behålla det vackra område vi nu har i Malmös närhet. Vi måste också utreda varför man inte kan flytta militärflygfältet från Ljungbyhed och därefter förlägga ersättningsflygplatsen för Bulltofta = till Eslövstrakten, som lämpar sig bättre för ett flygfält. Då skulle fältet också i framtiden komma att ligga mera centralt för att kunna betjäna samtliga Skånes städer.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att kommunikationsministern inte har besvarat min fråga. Förhållandet är ju det, som jag förut sagt, att det här i andra kammaren konstaterades, att utredningarna hittills hade bundits vid vissa bestämda förutsättningar, bl.a. i fråga om flygskolan i Ljungbyhed. Det uttalades intresse för upplysningar från regeringen i vad mån placeringen av det nya flygfältet var beroende av dessa speciella förutsättningar och i vad mån utredningarna för den skull hade begränsats men kunde vidgas. Man ville gärna ha närmare informationer skyndsamt, innan det definitiva beslutet fattades. Kommunikationsministern satt den gången på sin bänk här i kammaren och sade inte ett ord om att han inte tänkte tillmötesgå dessa önskemål. Ett par dagar senare fattade regeringen sitt beslut. Inte heller i detta sammanhang meddelades de önskade upplysningarna. Herr talman! Jag tror inte att ett sådant uppträdande motsvarar ett naturligt önskemål om samarbete mellan regering och folkrepresentation.
Herr talman! För en naturintresserad skåning var det ganska upprörande att höra den nedklassning av naturen kring Sturup som kommunikationsministern gjorde sig skyldig till. Han sade att han hade promenerat på ägorna och hade tydligen funnit att talet om naturskönhet var en våldsam Ööverdrift. Statsrådet tar alldeles fel. Så måste man ha tolkat statsrådets hela uppläggning, när han här bemötte herr Rubin. Ägorna, som tydligen ter sig ointressanta för statsrådet, utgör en del av ett fint utformat kulturlandskap. I omedelbar närhet finns det bokskog och småsjöar, och tillsammans bildar detta ett slutet område, som lämpar sig utomordentligt väl för fritidsändamål. Även om det kanske förhåller sig på det sättet, att själva bansträckorna inte kommer att kräva att någon skog huggs ned, är det alldeles klart att hela karaktären av området kommer att förändras. Där det nu finns skog som är utflyktsmål för malmöbor, lundabor o.s.v. kommer det kanske också i fortsättningen att finnas skog. Men det måste bli en livlig flygtrafik över området, det kommer att finnas insprängda bostäder och serviceanläggningar av olika slag, och det kommer att dras vägar från alla håll in mot flygplatsen. Vi har ju gjort den erfarenheten, att skall ett område kunna bevaras som rekreaktionsplats, måste det ha tillräckliga dimensioner, och man får inte i det släppa in alltför många olika aktiviteter. Då blir hela området nedslitet och förstört och förlorar helt sin nytta och mening. Med dessa ord vill jag ha inlagt en protest mot den nedklassning av områdets betydelse som man måste kunna utläsa ur kommunikationsministerns anförande.
Herr talman! Det sista som herr Regnéll nu tillät sig att säga är ju på gränsen till en lögn när det gäller att tolka vad jag har sagt i detta sammanhang.

Dessutom har jag vänt mig mot de påståenden, som herr Rubin gjort och gör. Jag hoppas att herr Regnéll och herr Ohlin åtminstone genom alla de informationer som har förekommit i denna fråga i många sammanhang också har klart för sig att det ju inte här är fråga om att ödelägga hela detta område. Här talas det om bokskogar som skall försvinna och om Fjällfotasjön som skall läggas igen.

Herr talman! Trots att jag påpekade att Eslövs-alternativet ingick i bedömningen och att det inte gick att lägga något flygfält där med hänsyn till Ljungbyheds flygfält, fortsätter herr Rubin att argumentera på samma sätt som tidigare. Det är dock klart att frågan har prövats noggrant och att det inte går att ordna saken på det sättet. Sedan säger herr Rubin att det gäller en handfull kommunalmän. I denna »handfull kommunalmän» ingår hela stadsfullmäktige i Malmö, drätselkammaren där, riksdagsmän från både folkpartiet och högern, som alla har samma uppfattning, samt högermannen kommunalrådet Sterning, som nyligen sagt att den lösning man stannade för vad den enda tänkbara i läget. Och jag skulle kunna citera åtskilliga fler som har denna uppfattning. Ingen har under debatten här i kammaren berört det väsentliga problemet, nämligen att ett avtal träffats vad gäller både avståndet till flygfältet och uppläggningen i Övrigt. Det hela bottnar ju i att vi under 15—20 års tid dragits med ett bullerproblem. I närvarande stund ligger 300000 människor under bullermattan. Befolkningen kommer allt närmare flygplatsen genom nybyggnation och bullret blir allt intensivare. Vidare kan ju jetflyg när som helst aktualiseras. Detta tas inte alls med i bedömningen, utan man lägger upp det på ett helt annat sätt. Men Malmö stads befolkning står bakom kravet att buller problemet skall lösas och att flygplatsen skall förläggas på ett avstånd från staden som är någorlunda rimligt. — Den lösning som valts är enligt min uppfattning den bästa tänkbara, sedan man undantagit Holmeja, som var en naturskön plats, och bestämt sig för Sturup i stället.
Herr talman! Kommunikationsministern började med mycket hårda ord när han kritiserade mitt inlägg. Vad han fortsättningsvis sade gav emellertid besked om att jag hade helt rätt i min tolkning. Kommunikationsministern säger att han ville påpeka att herr Rubin hade fullständigt fel när han gjorde gällande att detta var ett ur naturskyddssynpunkt så märkvärdigt område. När kommunikationsministern hävdar att herr Rubin har fel, så måste han väl göra det utifrån sin egen uppfattning att området icke är så värdefullt. Det var den uppfattningen som jag kritiserade och som jag lyssnat mig till genom att höra på kommunikationsministerns tidigare inlägg. Så gör visserligen kommunikationsministern en distinktion mellan själva banområdet och det omgivande området. Det var precis vad jag gjorde, herr kommunikationsminister, och det har jag faktiskt gjort tidigare debatter också. Jag har erinrat om att det inte endast är fråga om att lägga ut landningsbanor och vad som närmast berör en flygplats. Jag vill minnas att jag i det sammanhanget använde ett kanske litet tråkigt uttryck — jag talade om »bebyggelsens kräfta», som skulle komma att sprida sig över stora angränsande områden. Detta är vad all erfarenhet visar. Sådant sker när man lägger serviceanläggningar på en plats. Man säger till en början att man skall skona angränsande områden, men sedan växer aptiten — man gnager sig allt längre in i det som från början var avsett att bli sparat. Området blir överbefolkat, det blir nedslitet och ändrar helt karaktär. Det är detta som många skåningar reagerar mot: att ett område, som har fått sin karaktär av åkerbruk och skogsskötsel i århundraden och som står kvar på det sätt som våra förfäder sett det, nu skulle behöva förstöras efter en utredning som vi finner otillräcklig. Herr Rubin påpekade att man inte grundligt har undersökt möjligheterna att flytta Ljungbyhed. En sådan flyttning skulle givetvis dra kostnader med sig. Mycket höga belopp har nämnts, men det kan vara värt att undersöka huruvida inte också stora kostnader är berättigade för att slippa skövlingen av ett väsentligt skånskt naturvärde där det, herr kommunikationsminister, inte bara är fråga om de kvadratkilometer som kommer att täckas av asfalt och betong utan också om det angränsande skogsoch sjöområdet.
Herr talman! Jag är något förvånad över att man tar upp en debatt om denna fråga ännu en gång. Såvitt jag vet är den avgjord och det finns inga möjligheter att riva upp det beslutet. Jag har för min del tidigare sagt min mening och den står jag fortfarande för. Det har ännu inte, under den tid som gått, inträffat någonting som i positiv riktning stöder det beslut som fattats. Jag tycker dock att det görs en hel del överdrifter i denna debatt. Jag tror inte att bullerproblemet för Malmö är så stort som herr Svenning gör gällande. Jag tror inte heller att man skall överdriva naturskönheten i detta område. Jag ser det hela, som jag tidigare sagt, rent ekonomiskt och jag är inte övertygad om att detta är en klok investering. Men, som sagt, frågan är avgjord och de som fattat beslutet här får också bära ansvaret. Tiden får utvisa huruvida placeringen är riktig eller inte.

Herr talman! Herr Grebäck har frågat chefen för utbildningsdepartementet när det kan förväntas att beslut fattas angående lokaliseringen av det gymnasium som enligt frågeställaren skulle komma att förläggas till Märsta eller Sollentuna. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Enligt vad jag inhämtat från skolöverstyrelsen pågår överläggningar mellan överstyrelsen och vederbörande kommunala organ om gymnasieorganisationen i Storstockholm. Överstyrelsen räknar för närvarande med att planeringen skall vara färdig i sommar. Givetvis inrymmer denna organisationsfråga många svårlösta moment, och beslutsförfarandet kan beräknas bli ganska tidskrävande. Det är därför inte möjligt att i dag säga när beslut i ämnet kan föreligga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga. För att lämna mitt lilla bidrag till att avsikten med frågeinstitutet inte missbrukas skall jag fatta mig kort. Svaret innehåller en värdefull upplysning om att skolöverstyrelsen beräknar att planeringen av den nya gymnasieorganisationen för = storstockholmsområdet skall bli färdig i sommar. Vidare läser jag i svaret att denna organisationsfråga innehåller många svårlösta moment och att beslutsförfarandet kan beräknas bli ganska tidskrävande. Är det nödvändigt att beslutsförfarandet skall ta så förskräckligt lång tid i detta fall? Föreligger klarhet om hur organisationen skall utformas bör det väl vara möjligt att ganska snabbt fatta ett beslut när det gäller lokaliseringen av dessa gymnasier. För kommunalmännen i området är det naturligtvis av utomordentligt stor betydelse ur markdispositionssynpunkt, byggnadssynpunkt o.s.v. att snabbt få besked om var höga vederbörande tänkt sig placeringen av det gymnasium som jag berört i min fråga. Naturligtvis ställer också allmänheten otåliga frågor om när det kommer att inträffa någonting på detta område. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Turesson har frågat mig vilka åtgärder jag förordar för att förebygga störande av undervisningen vid universitet och högskolor från vissa elevers sida. Det ankommer i första hand på de lokala universitetsmyndigheterna att verka för goda studiebetingelser. Som jag i annat sammanhang uttalat kommer frågan huruvida gällande bestämmelser i detta avseende är ändamålsenliga att prövas.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för att han besvarat min fråga. Den gällde egentligen vilka åtgärder statsrådet Palme vill förorda, inte vilka han ämnade vidta, men jag finner det bra att statsrådet vill låta utreda om de bestämmelser som finns är tillräckliga. Jag är naturligtvis väl medveten om att det kan synas störande, om elever vill reformera undervisningen och göra sina erfarenheter och åsikter gällande, men det är inte något fel, om det görs på ett något så när hyfsat sätt. Naturligtvis kan det bidra till att föra utvecklingen framåt, det är jag den förste att hålla med om.

Det kan inte vara rimligt att sådana extremistelement, som studerar i vårt land på svenska skattebetalares bekostnad med hjälp av statliga studiemedel, skall få verka för att omstörta vårt land, om vilket de inte vet mycket mer än att de har lärt sig de svenska svordomarna. Vad som hänt här i Stockholm är upprörande. Sådana tendenser måste stävjas. Statsrådet Palme gjorde i söndags — om jag minns rätt — ett uttalande i televisionen efter de upplevelser han hade haft på Stockholms kårhus under natten. Jag har aldrig tidigare haft anledning att se så positivt på ett framträdande av honom. Det var ett utomordentligt välgörande uttalande, och det uppfattades säkerligen så av svenska folket. Jag antar att detta uttalande innebär att statsrådet Palme definitivt har tagit avstånd från de vänsterextremistiska element, som är ett minst sagt dåligt sällskap för ett demokratiskt statsråd. En annan viktig effekt av vad som har hänt under det senaste veckoskiftet är att vänsterpartiet kommunisternas ungdomsorganisation lika definitivt har avslöjats som anhängare av våldsmetoder, som icke är tolerabla i vårt samhälle.
Herr talman! Frågan gällde ju störningar av undervisningen. De studenter som valde att övernatta i kårhuset i Stockholm för att diskutera störde inte direkt någon undervisning. För att till en början ta upp den första frågan vill jag säga att jag delar herr Turessons mening, att det är rimligt att studenterna skall ha möjlighet att påverka sin studiemiljö. 1964 års reform innebar ganska stora förändringar härvidlag. Studenterna har alltså visst inflytande i utbildningsnämnderna, i institutionskollegierna — som dock är rådgivande organ — men framför allt gäller det för studenterna att se till att de kan få till stånd ett inflytande även på institutionsnivå. Det är till stor del detta som diskussionen gäller. Jag hade tillfälle att mycket utförligt redovisa min syn på dessa frågor vid Sveriges förenade studentkårers studentriksdag i Linköping, och vi har en dialog på gång, som jag vet att också universitetskanslern är mycket intresserad av. Vi skall alltså ompröva formerna för ett positivt konstruktivt studentinflytande när det gäller läroböcker, kursuppläggning, undervisningsinnehåll och sådant, precis som vi försöker göra på gymnasiehåll och i det Övriga ordinarie skolväsendet. Sedan tog herr Turesson upp de händelser som utspelade sig i kårhuset. Det är riktigt att jag var med. Men jag släpades inte dit av några uppretade studenter, som det har sagts, utan det var en av mina egna medarbetare som kom och meddelade mig vad som på gick där.

Jag tror att det faktum, att jag var där, bidrog till att för det första avslöja detta och för det andra isolera de grupper som stod bakom dessa händelser. Nu har som bekant den s.k. studentrevolten avvecklats och avslöjats i sin ynkedom, där uppviglarna och ledarna försöker skylla ifrån sig på de studenter som de har lurat till dumheter. Det står emellertid alldeles klart att det var l1edare för Vänsterns ungdomsförbund som förordade ockupationen av regeringsbyggnaden, som satte i gång demonstrationståget genom Stockholms centrala delar och som rekommenderade användandet av våldsmetoder för att förändra det svenska samhället. De grupperna har genom de senaste dagarnas. händelser avslöjats som en liten klick utan förankring hos de svenska medborgarna.
Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag säga att jag inte med ett enda ord har förebrått herr Palme för att han befann sig på kårhuset den natten; det var inte det dåliga sällskapet jag tänkte på. Tvärtom tror jag det var bra att han var där. Jag anser att det var nyttigt att herr Palme helt realistiskt fick erfara vilken andas barn de här gossarna är. Herr: Palmes uttalande i TV gav klart belägg för att det hade varit en upplevelse, som jag vill beteckna såsom hälsosam. Det är klart att detta beslut som de fattade när de valde att övernatta i kårhuset för att, som de sade, diskutera, i och för sig innebar ett övergrepp gentemot de gällande reglerna för kårhusets utnyttjande. Och att de sedan tågade ner i staden och försökte storma Operan och inta riksdagshuset och kanslihuset och centralstationen innebar ju också att de satte sig över de gällande reglerna; det har herr Palme vitsordat. Men är det samma mentalitet hos dem som gjorde detta och hos de individer som stör undervisningen, då har vi här ett samband, och då måste samhället ingripa hårt och effektivt även mot dessa elements verksamhet på det sistnämnda området.
Herr talman! Det är riktigt att dessa grupper i viss mening bemäktigade sig kårhuset och därmed hindrade andra att komma dit. Men jag tror att det var klokt av kårhusstyrelsen — det är fråga om studenternas eget hus — att vänta ut dem i stället för att själv ta till några våldsmetoder. Det är nämligen en gammal erfarenhet att grupper av detta slag ofta bekämpas effektivast med hjälp av demokratins egna metoder. Herr Turesson sade att det för mig kanske var en hälsosam upplevelse att få träffa dessa studenter. Jag vet inte om jag kan säga det, eftersom jag många gånger varit med om upplevelser av denna typ då jag i ett tidigare skede slogs med stalinisterna på olika håll i världen. Jag har märkt att grupper av detta slag bäst trivs när målet för deras aggression befinner sig på avstånd; då får de liksom tillfälle att hetsa upp sig. Om däremot målet för aggressionerna dyker upp mitt ibland dem, går luften så småningom ur dem; Det visade sig även i detta fall. Under en å två tim mar rådde en obehaglig stämning i kårhuset, men efter ytterligare en halvtimme hade luften gått ur dem så pass att de var tvungna att göra ett avbrott för att dricka öl. Då var det inte längre samma tempo över det hela. Detta var en hälsosam upplevelse för alla. I våra relationer till extremistgrupper bör vi primärt och så länge det går bemöta dem med demokratins metoder och visa att de inte klarar sig i en demokratisk debatt.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat mig hur jag ser på den framtida användningen av = kanslistutbildningen inom statsförvaltningen såsom en väg att ge erforderliga befordringsmöjligheter för befattningshavare i lägre lönegrader, vilka saknar formell kompetens, mot bakgrunden av en ökande tillgång på akademiker med intresse för statstjänst. Kanslistutbildningen innebär att dugande tjänstemän som saknar högre teoretisk utbildning kan få möjlighet att utföra sådana mer kvalificerade uppgifter som förut i huvudsak varit förbehållna akademiskt utbildad arbetskraft. Genom kanslistutbildningen har man kunnat släppa fram och tillgodogöra sig en begåvningsreserv, samtidigt som akademiskt utbildad arbetskraft kunnat utnyttjas effektivare. Parallellt med detta har man i stor omfattning slopat formella kompetenskrav för innehav av högre tjänst. bildad arbetskraft kan givetvis medföra att kanslistkarriären kommer att omfatta även personer med högre teoretisk utbildning. Att utesluta sådan arbetskraft bör inte komma i fråga. Kanslistkarriären bör följaktligen som hittills stå öppen för personer med olika utbildning, däribland även akademisk. Jag förutsätter, att behövliga anpassningar eller kompletteringar av kanslistutbildningen kommer att ske om rekryteringsunderlaget framdeles kräver det.
Herr talman! Jag tackar herr statsrådet och chefen för civildepartementet för svaret. Som framgår av min fråga delar jag statsrådets uppfattning sådan denna enligt min mening uttrycktes i svaret, att kanslistutbildningen hittills varit en värdefull tillgång för att ge utbildningsmöjligheter för dugande befattningshavare vilka ej har högre teoretisk utbildning som leder till befordran till mellangraderna. Men onekligen skulle en tillströmning av akademiker till denna mellanliggande karriär betyda en begränsning av befordringsmöjligheterna för dem som denna utbildning ursprungligen varit avsedd för. För närvarande finns en särskild befordringsgång för akademiker, vilken ligger högre än dessa mellangrader. Det skulle även vara olyckligt om den befordringsgången i en framtid började lägre ned i graderna. Civilministern framhöll i sitt svar att kanslistutbildningen kommit till för att akademiskt utbildad arbetskraft bättre skall kunna utnyttjas för arbetsuppgifter, för vilka akademisk grad är erforderlig. Den motiveringen försvinner ju i framtiden, om akademiker börjar så lågt i lönegraderna att kollision uppstår med andra tjänstemannagrupper. Enligt min mening finns det i första hand två utvägar att tillgripa. Den ena är något slags kvotering; sådan tillgrips inom andra utbildningsområden. Den andra är att öka kanslistutbildningen så att antalet utbildningschanser blir fler än för närvarande. Anser civilministern att dessa vägar kan beträdas? Det är min kompletterande fråga. Besvikelsen bland stora grupper inom statstjänsten skulle bli stor, om utvecklingen blev sådan att en omfattande spärr i realiteten infördes på detta speciella utbildningsområde.

Herr talman! Jag tror inte det är någon större skillnad mellan herr Nihlfors och min uppfattning i dessa sammanhang. För dagen är det nog omöjligt att mer konkret säga hur utvecklingen kommer att bli om det skulle bli en tillströmning av akademiskt utbildad arbetskraft till denna karriär inom statsförvaltningen. Å andra sidan är det uppenbart att vi får ta konsekvenserna av utbildningssamhället. Kommer det folk med utbildning som passar för de arbetsuppgifter som föreligger är det uppenbart att vi får ompröva den specialutbildning som nu finns. För min personliga del är jag emellertid mycket angelägen att framhålla, att jag anser det väsentligt att även de som inte haft förmånen att få någon akademisk utbildning genom kanslistutbildning kan nå högre befattningar och därmed få bättre utbyte av sina arbetsinsatser.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han tänker medverka till en skärpning av bestämmelserna angående det fria linjebytet i gymnasiet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Överstyrelsens framställning är för närvarande under beredning inom utbildningsdepartementet. Jag är inte beredd att nu ta ställning till den av herr Nordstrandh ställda frågan om en skärpning av bestämmelserna om det fria linjevalet i gymnasiet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret, vilket som enda nyhet innehåller att statsrådet icke är beredd att ta ställning — om detta nu kan betraktas som en nyhet. Statsrådet får då sannerligen skynda på med att bilda sig en uppfattning i den allvarliga principfrågan om spärr eller andra åtgärder. Som det nu är med linjebytet kan det inte få fortgå. Förra läsåret gick inte mindre än var tredje elev över från en linje till en annan, och i år har 38 procent anmält att de vill byta linje. Flykten från den naturvetenskapliga linjen, som anses svår, är störst, men det förekommer även flykt från den tekniska linjen — det är bara på den humanistiskt-samhällsvetenskapliga linjen som man vill stanna kvar. SÖ vill — det framgår ganska klart av dess skrivelse — ha spärrar för det fria linjebytet. Men det är, med förlov sagt, en mycket enkel tankegång — och så dana har man ofta i Sö. Problemet ligger djupare och kräver djupare grepp. Dessutom avslöjar väl ändå dessa flyttningar en bristande balans i det nya gymnasiet och ställer alltså frågan om det inte föreligger något konstruktionsfel. Frågan är alltså närmast varför eleverna vill byta, inte hur man skall hindra dem att göra det. Jag tror, att det är nödvändigt med en översyn av läroplanerna för de olika linjerna, så att dessa blir jämbördiga — lika krävande och lika fängslande. Och en sådan översyn måste ske snabbt. Jag skulle alltså vilja fråga — och det är den viktigaste frågan i sammanhanget: Är herr statsrådet medveten om att det nya gymnasiet har ett konstruktionsfel? Är herr statsrådet — om så är fallet — beredd att medverka till en revision av gymnasiet?
Herr talman! Dettå vår en ny fråga av ganska vittgående natur. Den får väl herr Nordstrandh ställa i sedvanlig ordning, och jag skall då försöka besvara den.

Den problematiken är väsentlig, den är svår, och vi har vår uppmärksamhet riktad på frågan. Herr Nordstrandh sade i början av sitt anförande, att jag i mitt svar inte givit något besked i den konkreta fråga det gällde. Jag vill meddela herr Nordstrandh — för den händelse han inte redan känner till det — att skolöverstyrelsen begärt att få besked i frågan hösten 1968. Det beskedet skall sköl överstyrelsen få vid den tidpunkt då det erfordras.
Herr talman! Herr statsrådet säger, att linjevalet — och därmed också linjebytet — inte helt stämmer med de i stort uppdragna riktlinjerna. Detta är inte en riktig karakteristik — det stämmer nämligen nästan inte alls! Det är allvarligare än små krusningar på ytan. Enligt uppgift skall Sö tillsätta en intern arbetsgrupp för översyn av det nya gymnasiet. Vid förfrågan i går var denna ännu inte tillsatt. Jag förmodar, att herr statsrådet är medveten härom. Om en sådan intern grupp tillsätts för den översyn som måste göras — den saken är nog statsrådet Moberg ense med mig om — så är detta politiskt icke godtagbart. En ändring av den omfattning det här blir fråga om — hela det gymnasiala stadiet kommer att påverkas — är en samhällsfråga som kräver en parlamentarisk utredning. Men då vågar vi väl hoppas på en annan typ av parlamentarisk utredning än den som nu bereder frågan om dimensioneringen av de eftergymnasiala studierna.

Herr talman! Då jag inleder debatten om detta utlåtande skall jag tillåta mig att lämna en mycket komprimerad resumé i ärendet. Propositionen gäller alltså samordning och effektivisering av det statliga stöd, som för närvarande i olika former utgår till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. För detta syfte bildas ett centralt organ, styrelsen för teknisk forskning. Den skall överta de uppgifter som för närvarande handhas av statens tekniska forskningsråd, Malmfonden, INFOR, EFOR och Svenska uppfinnarkontoret. För stöd till tekniska forskningsprojektet föreslås ett anslag på 31 miljoner kronor och till stöd för kollektiv teknisk forskning ett anslag på 18 miljoner kronor. Styrelsen skall dessutom förfoga över Malmfondens och INFOR:s medel, väsentligen för stöd till industriellt utvecklingsarbete. Styrelsen skall också bedriva viss serviceverksamhet bl.a. i fråga om rådgivning åt uppfinnare och forskare samt förmedling av forskningsresultat. Vidare föreslås bildandet av ett statligt utvecklingsbolag med uppgift att främja framtagandet av innovationer, särskilt sådana som tillgodoser angelägna samhällsbehov, och att skapa bättre förutsättningar för utveckling och planering av nya produkter särskilt inom den statliga sektorn. För teckning av aktier föreslås ett investeringsanslag på 18 miljoner kronor och ett aktieägartillskott på 7 miljoner kronor som bidrag till driften under det första året. Det är sålunda fråga om en väsentlig utvidgning inte bara av det statliga stödet till teknisk forskning utan även av det statliga företagandet. Några delade meningar i fråga om behovet av statliga insatser till stöd åt forskning och industriellt utvecklingsarbete föreligger inte. Däremot är vi inte överens om hur stödet lämpligen bör organiseras för att nå det syfte som vi alla eftersträvar. Från högerpartiets sida har under många år understrukits vikten av att den ekonomiska politiken utformas så att näringslivets konkurrensförutsättningar och långsiktiga investeringsverksamhet stimuleras. Vi har gång på gång påtalat de risker som ligger i vårt höga kostnadsläge i förhållande till våra konkurrenter ute i världen samt i tendenserna till sjunkande lönsamhet och minskad självfinansiering. Den senare har i särskilt hög grad varit ägnad att hämma risktagandet. Ingen kan gärna bestrida att man är mera beredd att göra investeringar, som innebär risktagande, om det sker med egna sparade pengar än om det sker med lånade. Våra förslag har icke mött särskilt påfallande gensvar från regeringens sida. Den har i stället för generellt verkande åtgärder valt att angripa företag och företagsledare för förmenta försyndelser och brist på förutseende och nya initiativ. Det har stundom skett i vad jag skulle vilja karakterisera som mindre passande former. Regeringspolitiken har präglats av en doktrinär inställning, grundad på <kollektivistiska värderingar. De aktuella svårigheterna beror i första hand på regeringens ekonomiskpolitiska åtgärder eller brist på åtgärder för att stimulera produktiv utveckling. Vårt näringslivs inriktning kommer under lång tid framåt att i huvudsak vara densamma som i dag. Visst kommer förändringar att ske — det har det alltid gjort — men i huvudsak inom ramen för den produktion vi redan bedriver. Liksom hittills måste utvecklingen i det svenska näringslivet förutsättas ske i samverkan mellan staten och den enskilda företagsamheten. Arbetsfördelningen bör vara den att de statliga insatserna i första hand blir av generell natur. Propositionen bygger på en grundsyn beträffande förhållandet mellan stat och enskilda som vi utifrån våra värderingar icke kan acceptera. Våra värderingar delas självfallet inte av det socialdemokratiska partiet. Men vi menar att uppgifter som lika väl — och bättre — kan anförtros åt enskilda bör staten icke lägga sig ombord med. Den har nog och övernog med uppgifter som är gemensamma och som måste handhas av det allmänna. Att samordna och effektivisera de statliga insatserna för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete är den bärande idén i propositionen och den tanken är riktig. Men propositionen innebär icke ett konsekvent fullföljande av denna tanke. I början av årets riksdag begärde vi en samlad översyn av hela det forskningspolitiska fältet. Denna översyn saknas alltjämt. Den industriella forskningen förbigås nästan helt. Det finns inget underlag för att kunna bedöma om icke en ökad utläggning på näringslivet av statliga beställningar av forskningsoch utvecklingsarbete många gånger skulle ge ett lika bra, ja bättre resultat än en ytterligare utbyggnad av den statliga forskningsorganisationen. Risken finns att den nya styrelsen för teknisk utveckling blir tyngd av byråkrati och kommer att sakna den smidighet och den överblick som är nödvändig för att nå resultat. Meningarna hos remissinstanserna har varit mycket delade. Särskilt har kritik riktats mot att styrelsen skall vara å ena sidan ett serviceorgan för näringslivet och samordna olika statliga forskningsinsatser på det tekniska området och å andra sidan ett anslagsfördelande organ. Enligt vår mening bör styrelsens uppgifter delas på två myndigheter. Uppgiften att fördela anslag till projekt bör ligga hos ett från den förvaltande styrelsen fristående organ. För det statliga utvecklingsbolaget har i propositionen anförts en rad skäl som huvudsakligen kan sammanfattas i fem. Det första är att staten, vid sidan av uppgiften att stimulera forskning och utvecklingsarbete i allmänt produktivitetshöjande syfte, också har ett behov av att få fram ny teknik för att lösa olika aktuella samhällsproblem. Det statliga utvecklingsbolaget anses äga särskilda förutsättningar att tillgodose detta behov eftersom det förutsätts stå i nära förbindelse med statliga ämbetsverk och företag. Det kan inte anses givet — det står tvärtom i strid med hittills utbildad praxis — att ett företag enbart därför att det är statligt skall ha någon företrädesrätt till att tillgodose utvecklingsbehov inom den offentliga sektorn. Ett andra näraliggande och oacceptabelt skäl för ett statligt utvecklings bolag är att detta skulle skapa bättre förutsättningar för exploatering av innovationer gjorda av anställda vid statliga myndigheter. I detta hänseende finns ingen anledning att skilja mellan anställda hos statliga myndigheter eller företag och andra anställda. Ett tredje skäl anges vara att det statliga utvecklingsbolaget skulle ge de statliga företagen vidgade möjligheter att etablera samarbete med näringslivet i övrigt för att utveckla och få fram produkter av gemensamt intresse. Om produktutvecklingen skulle vara otillfredsställande inom statliga verk och företag, förefaller i första hand förändringar inom företagen eller verken i fråga vara påkallade för att stimulera till initiativ och produktutveckling. Att samarbetet mellan existerande statliga och enskilda företag skulle stimuleras av att ett nytt statligt företag inkopplas som mellanhand förefaller mindre sannolikt. Ett fjärde skäl för det statliga utvecklingsbolaget skulle vara att skapa ytterligare en kanal för utveckling och exploatering av innovationer, gjorda speciellt inom mindre företag samt av enskilda uppfinnare och forskare, vilka härigenom skulle beredas flera valmöjligheter. Någon utredning som verkligen ger belägg för att den enskilda marknaden icke fungerar tillfredsställande har icke förebragts. Det avgörande är emellertid att eventuella brister i detta sammanhang icke kan sägas utgöra något argument för tillkomsten av ett helstatligt utvecklingsbolag. Tvärtom skulle förekomsten av ett statligt företag med de vidsträckta ambitioner som förutsätts i propositionen kunna medföra allvarliga olägenbeter för den fria företagsamhet och det personliga initiativ som utgör själva grunden för den verksamhet som här åsyftas. Som ytterligare ett argument — det femte — görs i propositionen gällande, att det skulle vara ett näringslivsintres se att ett utvecklingsbolag underlättade kontakten mellan enskilda företag och beställande myndigheter. Jag tror inte att någon kan frånkänna IVA erfarenhet på detta område, och IVA har i sitt remissvar framhållit bl.a. följande: »Om ett statligt verk eller företag känner behov av samverkan med privata företag i samband med sitt utvecklingsarbete, bör de normalt ha tillräcklig branschkunskap för att veta, vilket eller vilka andra företag de kan samarbeta med. De bör även ha tillräcklig kompetens för att kunna bedöma sådana samarbetsfrågors ekonomiska och tekniska betydelse. För speciella problem i samband därmed kan naturligtvis behov av specialister uppstå och utvecklingsbolaget kan anlitas om de bästa specialisterna finnes inom detta, men sådana behov torde inte bli så omfattande att de motiverar tillkomsten av bolaget.» Från högerpartiets sida har vi anvisat andra vägar som vi anser vara lämpligare. Den av oss förordade stiftelsen, uppbyggd av EFOR och Uppfinnarkontoret, kan fullgöra viktiga uppgifter på detta område. Den nytillkomna statliga verksamheten talar för att den bör anknytas till ett organ som med tillgänglig expertis förenar god överblick över forskningsoch utvecklingsarbete inom både den statliga och den enskilda sektorn. Dessa uppgifter bör anförtros den föreslagna styrelsen för teknisk utveckling, vars organisation bör uppbyggas med hänsyn härtill. Av det belopp som enligt propositionen skulle anvisas — det rör sig om sammanlagt 25 miljoner kronor — bör enligt vår uppfattning 5 miljoner tilldelas styrelsen för att täcka de ökade omkostnaderna och återstoden överföras till det utvidgade tekniska forsk ningsrådet. : Herr talman! Vi yrkar alltså avslag på regeringens förslag om bildandet av ett statligt utvecklingsbolag. Förvaltningen av forskningsstationen i Stock holm, som hittills på ett tillfredsställande sätt handhafts av IVA, bör även i fortsättningen stanna hos akademin och icke överflyttas till den nya tekniska styrelsen. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer där herr Virgin står som första namn.

Herr talman! Det skulle vara frestande att ta upp en längre dikussion om den mycket viktiga fråga som behandlas i detta utskottsutlåtande. Man skulle kunna ge sig in på en diskussion om den pågående debatten om exempelvis det teknologiska gapet mellan Förenta staterna och Europa. Det förefaller mig som om man i många fall ger uttryck för en pessimism vars berättigande kan ifrågasättas. Jag tror inte att man inom alla branscher kan dra den slutsatsen, att vi skulle stå inför oöverstigliga svårigheter i konkurrensen med den stora grannen i väster. Jag skall emellertid lämna det vidare perspektivet därhän och nöja mig med att konstatera, att vi alla säkert är medvetna om att forskning och teknisk utveckling har kommit att spela en allt viktigare roll för framstegstakten i de industrialiserade länderna. Under senare år — herr Björkman snuddade väl också vid detta — har vi haft en diskussion om de konsekvenser som företagens minskade självförsörjningsförmåga kan medföra i det här avseendet. Detta problem förtjänar att allvarligt uppmärksammas. Å ena sidan är det klart att om företagen genomgående har en mycket hög självfinansieringsförmåga kan detta vara ägnat att försvåra möjligheterna att föra en aktiv konjunkturpolitik. Men det kan också ur fördelningssynpunkt vara mindre önskvärt att ha en mycket hög självfinansieringsförmåga.

Likaså är det klart — vilket också statsrådet Wickman har erkänt i andra sammanhang — att en för svag självfinansieringsförmåga kan äventyra framstegstakten. Då kan man få en situation där företagarna inte är benägna att satsa tillräckligt på forskning och teknisk utveckling. De är inte beredda att helt eller till stor del låna pengar till projekt för vilka det är osäkert huruvida produktionen i framtiden kan bli lönande. Som sagt har vi för närvarande en mindre självfinansieringsförmåga än tidigare hos företagen. Samtidigt har vi klart för oss att forskningen och den tekniska utvecklingen framdeles kommer att spela en växande roll för våra möjligheter att hävda oss i en hårdnande internationell konkurrens. Forskningsinsatserna och = innovationerna kommer att växa i betydelse och bli alltmer avgörande för våra möjligheter att hävda oss. Vi är ett litet folk med hög levnadsstandard. Om vi skall kunna hävda oss framöver kommer satsningen på detta område att spela en allt större roll.

Vi måste vara beredda att bygga ut samhällets insatser därvidlag och pröva nya former för samverkan mellan samhälle och näringsliv, om vi skall kunna lösa problemen på ett tillfredsställande sätt. Som företrädare för ett parti som redan på 1930-talet mycket starkt underströk betydelsen av samverkan mellan samhälle och näringsliv är det naturligt för mig att också i detta sam manhang ge uttryck för samma principiella uppfattning. Redan nu ger samhället stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete på olika vägar. Låt mig här bara nämna den tekniska forskningen vid högskolor och universitet. Vi har Tekniska <forskningsrådets «insatser, atomenergipolitiken, Malmfonden, Norrlandsfonden, EFOR och INFOR och Svenska uppfinnarkontoret. Vi har vidare branschforskningsinstituten samt Ingeniörsvetenskapsakademien. Denna förteckning är ingalunda fullständig. Det kan knappast råda någon tvekan om att det behövs en ökad statlig satsning på detta område och att det också behövs en bättre samordning av den samhälleliga verksamheten, men meningarna går isär när det gäller medlen att åstadkomma detta. Detta framgår också av de reservationer som är fogade till föreliggande utskottsutlåtande. Åtskilliga remissinstanser har ansett att fördelningen av statliga anslag till teknisk forskning och tekniskt utvecklingsarbete normalt inte bör handhas av samma organ som har förvaltande och verkställande uppgifter. Vi reservanter delar den uppfattningen, att man bäst löser denna intressekonflikt med en tudelning av uppgifterna. Av den anledningen föreslår vi, att anslagsfördelningen handhas av en ny central myndighet — vi har kallat den för Tekniska forskningsrådet — och att styrelsen för teknisk utveckling får de förvaltande funktionerna om hand. Tekniska forskningsrådet bör då enligt vår mening självt få bedöma, huruvida verksamheten liksom hittills bör bedrivas med rådgivande och förslagsställande nämnder eller om nämnderna bör ha någon beslutande funktion. I en annan reservation begär företrädare för centerpartiet och folkpartiet utredning och förslag om ett institut för forskningsförmedling. Många uppfinnare liksom mindre och medelstora företag har ett stort behov av rådgivning och experthjälp av skilda slag. Det kan exempelvis gälla patentfrågor, licensfrågor, industriell organisation etc. En förmedlingsoch informationsverksamhet kan hjälpa vederbörande att komma i kontakt med forskare och forskningsinstitutioner liksom att intressera industrin för resultat av de forskningsinsatser som har gjorts vid universitet och högskolor 0. s. v. Detta institut måste naturligtvis ha en bred överblick över vilka forskningsinsatser som görs för att kunna ge råd och service både åt enskilda företag och åt olika myndigheter. Här finns nu privata konsultföretag av serviceinriktad karaktär, men vi anser att de lämpligen bör kunna kompletteras med en statlig institution för förmedling och rådgivning — ett organ som då också bör handha den verksamhet, som nu ombesörjes av EFOR och Uppfinnarkontoret. Högerpartiet har, som framgick av herr Björkmans anförande, sagt nej till det statliga utvecklingsbolaget. Man har från högerhåll också hävdat, att detta utvecklingsbolag skulle kunna på något sätt lända till förfång för företagsamheten.

Detta anser vi vara värdefullt och en riktig tanke. Att det på det samhälleliga området behövs ett ökat engagemang i detta hänseende, är väl uppenbart för alla. Miljövården, hälsooch sjukvården, trafiksäkerheten och undervisningen är ju exempel på områden, där en ökad satsning på utvecklingsarbetet är ytterst angelägen. Behov föreligger också att främja innovationer inom de statliga fö retagen för att man skall kunna rationalisera produktionen, göra den mera lönsam och för att man också skall kunna utveckla företagen. Man bör också kunna stödja uppslag som kommer fram från anställda inom statliga företag och affärsdrivande verk. Ur de mindre, enskilda företagens synpunkt kan ett utvecklingsbolag vara till stor fördel. Det är, som jag ser det, ett direkt intresse för dessa företag att få en ytterligare möjlighet att utveckla nya produkter och ny teknik. Ett statligt utvecklingsbolag ger härvidlag ökade valmöjligheter. I motsats till utskottets majoritet har vi som företräder mittenpartierna ansett att det statliga utvecklingsbolaget inte bör uppta egen tillverkning eller försäljning. Enligt vår mening bör bolaget inte heller ha rätt att ingå som delägare i produktionsoch försäljningsbolag. Bakom detta ligger den uppfattningen, att utvecklingsbolaget utan dessa begränsningar riskerar att förlora den avsedda karaktären och i stället blir ett förvaltande holdingbolag. Vi är självfallet medvetna om att innovationsarbetet i många fall inte är slutfört i och med att en prototyp framställts. Det erfordras ofta en produktanpassning, som kan slutföras först sedan produkten har lanserats på marknaden. Detta kräver ju inte minst god kännedom om marknadsförhållandena, och sådan kännedom kan utvecklingsbolaget inte ha på alla områden. Man bör då kunna begagna sig av avtal med lämpliga företag — statliga och enskilda — som kan sköta försökslanseringen av en innovation. Som huvudregel bör gälla att innovationer som initierats av utvecklingsbolaget överlåts på det företag som är villigt att betala den bästa ersättningen till bolaget i form av royalty eller på annat sätt. Det har i debatten hävdats att man därmed skulle väsentligen hindra utvecklingsbolaget från att göra tillräckliga insatser. Jag har svårt att förstå att så skulle behöva vara förhållandet. Det kan inte vara nödvändigt att utvecklingsbolaget är aktieägare i en mängd försäljningsoch produktionsbolag för att det skall kunna befordra innovationerna. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till samtliga de reservationer där mitt eget namn och namnen på övriga företrädare för centern och folkpartiet antecknats.

Herr talman! Mittpartiernas ståndpunkt till det frågekomplex som vi nu diskuterar har herr Eliasson i Sundborn redan angivit. Jag ber att få instämma i hans yrkande om bifall till de reservationer vi fogat till utskottsutlåtandet. Utöver det som redan sagts i debatten vill jag stryka under några synpunkter som enligt min mening särskilt bör uppmärksammas. Först och främst bör det framhållas att vårt lands fortsatta industriella utveckling är ytterst beroende av de framsteg som våra tekniker kan göra inom forskningens och rationaliseringens områden. Våra industrier har väl alltid varit medvetna om detta och använt stora summor årligen för arbete med sikte på framtiden. Det kan därför synas som om 25 miljoner kronor är ett jämförelsevis betydelselöst belopp i det stora sammanhanget. Men den mindre och medelstora industrin kan ha svårigheter att samordna insatserna, och det är ett skäl till att statsmakterna nu går in på detta område mer effektivt än tidigare. Samtidigt utgår vi från att ett smidigt och gagnande samarbete äger rum; det är nödvändigt för att resultat skall kunna vinnas. — Det är mot denna bakgrund, herr talman, som vi är positiva till de föreslagna åtgärderna men samtidigt genom olika arrangemang önskar se till att garantier skapas för ett friktionsfritt samarbete. Statsmakterna har huvudansvaret för att det skapas ett generellt gynnsamt forskningsklimat i vårt land. Det torde framgå av vad jag redan anfört varför det är på det sättet, men härtill kommer också det allmännas intresse för miljövård, för trafik-, sjukvårdsoch undervisningsväsende. Detta intresse kommer alldeles säkert att alltmer accentueras allteftersom tiden går och tvinga fram lagstiftningsåtgärder av olika slag på grund av den tekniska utvecklingen. Vi är också angelägna om att framhålla att forskningsresultat, som tillkommit genom insatser via statliga institutioner, t.ex. universitet och högskolor, bör göras tillgängliga för vidare utveckling på enskilt håll — inom industrilaboratorier och utvecklingsavdelningar. Denna vår inställning hänger samman med att vi betraktar samhället och dess institutioner som serviceorgan även för privat verksamhet. Jag skulle, herr talman, vilja uppehålla mig särskilt vid reservationen D, som gäller inrättande av ett institut för forskningsförmedling. I propositionen förutses att statsmakterna mer än hitintills skall kunna lägga ut beställningsforskning hos företag och institutioner, alltså något liknande det som redan nu förekommer på t.ex. det försvarstekniska området. Det institut för forskningsförmedling som vi föreslagit såsom ett organ inom styrelsen för teknisk utveckling bör enligt vår uppfattning ha denna uppgift och bör kunna anvisa forskare, institution eller företag med kunskaper och resurser lämpliga för sådana utvecklingsuppdrag som kan bli aktuella. För mig synes det otänkbart att utvecklingsbolagets styrelse själv skall kunna fylla denna uppgift. Den måste koncentrera sig på andra uppgifter i samband med utvecklingsprojekt. Institutet för forskningsförmedling kan bli ett nog så viktigt organ genom sin möjlighet till bred kartläggning av de samlade forskningsoch utvecklingsresurserna i samhället. Många uppfinnare och mindre och medelstora företag har stort behov av en omfattande rådgivning och hjälp, som inte enbart är av finansiell natur. Det kan gälla patent, licensverksamhet och industriell organisation över huvud taget. Privata konsultföretag finns, men de bör kompletteras med en utökad statlig företagsamhet av denna karaktär, vilken lämpligen kan förläggas till nämnda institut för forskningsförmedling. I detta sammanhang bör understrykas att universitetsoch högskoleinstitutioner i större utsträckning än för närvarande borde kunna utnyttjas av industrin för = beställningsforskning. Detsamma gäller olika former av statliga forskningsstationer. Samarbetet universitet—näringsliv bör främjas. Det kan ske genom att man på ett bättre sätt än tidigare integrerar forskarkarriärerna vid universiteten med de statliga forskningsinstitutionerna och industrierna, t.ex. genom att industriell forskningserfarenhet ges större meritvärde vid en akademisk karriär. Det kan vara lämpligt att överföringen av forskningsförmedling samt den omfattande rådgivning och hjälp som många uppfinnare och medelstora företag är i stort behov av utredes av tidigare nämnda samordningsutredning. Utskottet har också förordat detta. Vi har genom denna vår reservation velat understryka vikten av forskningsförmedling och rådgivningsverksamhet. Vi tror nämligen att uppfinnare och exploateringsverksamhet genom ett sådant mer fristående organ kan verka i mer obundna former. Vidare kan sekretessen möjligen tillgodoses bättre. Flera tunga remissinstanser, såsom TCO och EFOR, har också varit inne på denna lösning. Låt mig till slut, herr talman, framhålla att vi anser det angeläget att IVA får ett högre bidrag än det som föreslagits i propositionen. Dess kontaktskapande verksamhet både inom och utom landet är av synnerligen stor betydelse och dess insatser för att väcka intresse för nya ämnen och forskningsuppgifter, t.ex. beträffande organisk kemi, bioteknologi, luftoch vattenföroreningar, är värda allt stöd. Vi har därför föreslagit ett anslag på 500 000 kronor. Vi är alltså, herr talman, positivt inställda till de föreliggande förslagen om utbyggnad och effektivisering på forskningens område. De invändningar vi gjort gäller formerna för styrelsens arbete. Vi tror att denna nya organisation, om den utformas på rätt sätt, skall kunna bli ett betydelsefullt instrument till gagn för statlig och privat verksamhet när det gäller teknisk forskning.

Låt mig börja med ett personligt omdöme om propositionen. Jag skulle vilja gratulera statsrådet Wickman, som på ett radikalt och för framtida utveckling förtjänstfullt sätt har angripit den problematik som där behandlas. Jag tror att just det som föreslås i propositionen är i högsta grad nödvändigt i dagens läge, om man skall ha möjlighet att följa den snabba tekniska utvecklingen inom olika avsnitt av näringslivet. Det är därför som jag personligen hälsar propositionen med den största tillfredsställelse. Vi har nu mött oppositionens traditionella bugningar inför idéerna om att vi bör stödja innovationerna, att vi bör stödja den tekniska forskningen, att vi bör stödja utvecklingen så långt som våra resurser sträcker sig. Därom är vi överens, men när det gäller medlen att nå det mål man bugar sig för reser man som alltid de obotfärdigas förhinder. När jag lyssnade till herr Björkmans inledningsanförande erinrade jag mig en liten diskussion, som han och jag förde i denna kammare för någon tid sedan i anledning av ett förslag från högerhåll om att vi skulle sälja statliga aktier. Herr Björkman åberopade vid detta tillfälle de italienska IRI-företagen som mönsterbildande. Nu föreligger ett förslag, som visserligen inte i alla stycken är helt identiskt med de italienska IRI-företagen men som ändock i princip har en tydlig anknytning till den verksamhet som där bedrives. Om man tänker på investeringsbanken, som vi tidigare har beslutat om, på näringsrådet och på förslaget om ett utvecklingsbolag, kan man konstatera att det finns en principiell överensstämmelse i den trend man möter i de olika besluten med vad som enligt herr Björkman borde vara föredömligt för mitt handlande. Jag tillät mig den gången förklara att jag inte var riktigt övertygad om att jag skulle få herr Björkman med mig, när det eventuellt kunde gälla ett ställningstagande med anknytning till de principer som tillämpas inom IRI företagen. Tyvärr måste jag, herr talman, i dag konstatera att min bedömning vid denna tidpunkt var fullt riktig. Herr Björkman har ändrat sig, och den friskhet som han visade när det gällde samhällelig verksamhet har totalt förbleknat. Han har fallit tillbaka i högerns gamla betraktelsesätt. Herr Björkman har alldeles rätt i att propositionen innebär ett förslag om samordning och komprimering av olika anslag och skilda institutioners verksamhet på dessa områden. Han medger också att det finns behov av ett ökat stöd till denna verksamhet, men när det gäller medlen will han inte vara med. Han vill ha de gamla formerna kvar, han vill inte ge den vidgade frihet till en naturlig utveckling på detta område som förslaget innebär. I sak är det ingen skillnad mellan den verksamhet som nu föreslås och den som förekommer inom det enskilda näringslivet. Jag kan nämna att Enskilda banken har en motsvarighet, som inom dess intressesfär sköter dessa ting. Handelsbanken har en likadan, och på en del andra områden förekommer det väl också en motsvarighet till det utvecklingsbolag som nu föreslås. Vad som förordas i propositionen är att man på det statliga området skall kunna få arbeta på med övriga jämställd fot, helt enkelt på lika villkor. I detta avseende hattar högerpartiet — och även mittenpartierna — ganska mycket. Det är intressant med denna attityd mot bakgrunden av den kritik som från borgerligt håll ofta riktas mot den statliga verksamheten. Man talar om att den statliga verksamheten är byråkratisk och stelbent och att den saknar utvecklingsmöjligheter. Nu vågar jag för min personliga del hävda den meningen, att de statliga företagen i stort sett är ganska rationellt skötta, men detta betyder inte att utrymme skulle saknas för ytterligare rationaliseringar. Om vi emellertid tar de statliga affärsverken posten, järnvägen, vattenfall, televerket, tror jag inte att någon med anspråk på att representera saklighet kan påstå att dessa verk utgör exempel på efterblivenhet i förhållande till utvecklingen i övrigt inom näringslivet. Däremot förekommer det ju även inom dessa företag att det hos tjänstemännen föds tankar som egentligen inte hör hemma i företagens intressesfär men som ändock är så värdefulla, att de bör bli föremål för ytterligare bearbetning och eventuella åtgärder i mera positiv riktning. Det är uppgifter av bl.a. den arten som skulle tillkomma utvecklingsbolaget. När man i det borgerliga lägret nu prisar det enskilda näringslivet för dess initiativkraft på olika områden, varför vill man då säga nej till samma slags initiativkraft på den statliga sektorn? Det kan väl inte vara så, att man är angelägen om att behålla stelbenta former för den statliga verksamheten, vilka skulle göra att den statliga verksamheten inte får samma frihet till utveckling som man tillerkänner det enskilda näringslivet? Alla de bindningar som man här vill ge den statliga verk samheten gör det svårt för den att agera på ett från rationella synpunkter sett riktigt sätt. Jag menar att den statliga företagsamheten genom det förslag som nu föreligger kan få bättre möjligheter att arbeta på samma villkor som det enskilda näringslivet än vad som skulle bli fallet med alla de bindningar i den statliga verksamheten som enligt de borgerligas uppfattning med <naturnödvändighet skall finnas i sådan verksamhet. Jag undrar om man inte i det borgerliga lägret borde känna ett behov av att tänka om och försöka komma ikapp den tid vi lever i. Om man studerar vad som på detta område sker i Frankrike, Italien och åtskilliga andra länder, skall man finna att även borgerligt orienterade politiker där ingalunda har samma konservativa inställning som den svenska borgerliga opinionen representerar. Därför vill jag faktiskt uppmana herrarna att i dessa sakfrågor försöka skaffa sig en uppfattning som går i takt med den tid vi lever i. Skulle högern få bestämma precis som den vill, när det gäller att organisera de statliga företagen, blir följden uppenbart den sämre form av byråkrati som herr Björkman varnade för. Om däremot företagen ges möjlighet att arbeta på lika villkor som motsvarande privata företag, uppnås den elasticitet i arbetsformerna som är nödvändig för att åstadkomma bättre utveckling inom företagsamheten. Då bortfaller också den risk som herr Björkman påvisade, nämligen att styrelsen i sitt handlande skulle vara hårt bunden av stränga byråkratiska former. Propositionen syftar inte till någonting annat än just detta att för de statliga företagen åstadkomma den elasticitet som ger dem möjligheter till ett rationellt handlande. I propositionen finns ytterligare en punkt. Det gäller ju inte här enbart innovationer i den statliga verksamheten — dem bugar man ju delvis för — utan det räknas dessutom med att den mindre industrin som i regel går under benämningen småindustrin skulle få en chans till hjälp beträffande innovationer. På den punkten är det rätt intressant att konstatera den mycket stora attitydförändring som inträtt i det borgerliga lägret. Vi har under årens lopp haft att behandla ett betydande antal motioner från borgerligt håll, i vilka man förordat anslagshöjningar till än den ena än den andra åtgärden inom småindustrins verksamhetsområde.

Här föreligger nu ett förslag, som enligt min mening innebär den största satsning som samhället någon gång har gjort när det gäller att hjälpa småindustrin till en rationellare utveckling och större förutsättningar att hävda sig såväl i den nationella som den internationella konkurrensen. Det är ett obestridligt faktum att småindustrin även på det internationella området genom samarbete på vissa avsnitt har hävdat sig mycket väl. Här är det meningen att ge ett ytterligare vidgat stöd till denna verksamhet. Vad säger man då på borgerligt håll? På grund av några förlegade principiella uppfattningar om att samhället inte skall medverka på dessa områden kan man inte tillstyrka förslaget i den delen. Man är med på att samhället skall satsa pengar, men man vill inte att samhället skall ha inflytande på denna utveckling. Herr Eliasson i Sundborn talade om att centerpartiet redan på 1930-talet varit inställt på en utveckling av denna art. Om centerpartiet redan på 1930 talet hyste denna uppfattning, varför har partiet då inte år 1968 kommit fram till att man också bör bevilja de medel som behövs för att nå målet? När det gäller dessa medel »hattar» man i hela det borgerliga lägret. Då har man dessa enligt min mening synnerligen underliga och förlegade principiella uppfattningar som hämmar möjligheterna att göra en reell insats för den mindre industrins utveckling. Här nämndes också frågan om sättet att utnyttja de olika forskningsorgan som finns. Det var herr Sterne som talade om att det behövdes ett bättre utnyttjande av de olika forskningsinstitutionerna vid universitet och högskolor. Herr talman! Just det som herr Sterne efterlyser är ju kungstanken i den proposition vi nu har att behandla. Avsikten är att utvecklingsbolagets styrelse skall kunna lägga ut beställningar hos såväl offentliga som enskilda olika forskningsinstitut alltefter arbetsuppgiftens art och institutionens förutsättningar att lösa problemet. Här är det alltså fråga om att knyta ihop möjligheterna att på ett rationellare sätt än hittills utnyttja samtliga de olika institutioner som finns. Därför är jag förvånad över att herr Sterne går på den borgerliga reservationen i stället för att med tillfredsställelse hälsa att just det som han eftersträvar nu åstadkommes genom propositionen. I reservationen A föreslås en tudelning av arbetsuppgifterna mellan styrelsen och forskningsrådet. Ett bifall till detta yrkande betyder bara ett konserverande av onödigt krångel. I sak innebär nämligen yrkandet att ett dubbelarbete måste utföras; samma arbetsuppgifter måste utföras såväl inom styrelsen som inom forskningsrådet. Då är det väl rationellare att man avstår från detta enligt min mening synnerligen onödiga dubbelarbete och i stället skaffar sig ett organ som rationellt kan lägga ut de olika arbetsuppgifterna där det är lämpligast och på så sätt ge ett vidgat stöd. Herr talman! Jag kunde ha anfört fler synpunkter på denna synnerligen betydelsefulla fråga, men med hänsyn till att detta förmodligen är det sista arbetsplenum under denna session vill jag inte ytterligare tynga debatten.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

Herr talman! Denna debatt kan bli en aning tjatig, eftersom herr Lindholms argument i frågan om den statliga företagsamheten är ungefär desamma som vi tidigare hört. Jag måste emellertid friska upp herr Lindholms minne på en punkt även om den är oväsentlig. Det var inte i fråga om försäljningen av statens aktier i LEAB som jag kom in på de italienska IRI-företagen, utan det gällde försäljningen av aktier i statliga bolag över huvud taget. När vi i år behandlade frågan om försäljning av aktierna i LKAB var jag föredömligt kortfattad, herr Lindholm. Jag yrkade bara bifall till utskottets hemställan under åberopande av den argumentering som vi fört i elva år. Frågan om de italienska IRI-företagen tog jag upp i samband med frågan om möjligheterna att försälja aktier i statliga bolag, varom oppositionen var enig. Jag medger gärna att herr Lindholm har större sakkunskap på detta område än jag har — herr Lindholm var ju med på resan till Italien, och min kännedom om IRI bygger bara på andrahandsuppgifter, inte från herr Lindholm utan från andra som var med på resan. Mycket av vad jag hörde att IRI hade för sig lät bestickande, men jag undrar om det är relevant i detta sammanhang där det gäller att bilda ett statligt utvecklingsbolag. Argumentet att detta är högerns gamla betraktelsesätt har vi hört många gånger. Det är möjligt att betraktelsesättet är gammalt, men det är också beprövat och grundar sig på erfarenheter. Om vi inte tror på en sak som regeringen föreslår måste vi opponera och säga ifrån att vi inte anser att detta kommer att gå bra. Vi ger därmed ändå regeringen litet att tänka på. Och här säger vi att det finns risker för byråkrati om staten skall sköta denna uppgift. Den har hittills inte skötts så illa på det enskilda området, och varför skall man inte kunna fortsätta med en samverkan? Det är möjligt att vi kan behöva tänka om, herr Lindholm, och att man behöver göra det även på den statliga sidan. Herr Lindholm kanske själv skulle kunna tänka om — i så fall kunde vi måhända komma varandra litet närmare när vi diskuterar IRI och annat. Herr Lindholm sade vidare att nu hade de borgerliga ett utomordentligt tillfälle att stödja småindustri, hantverk och mindre företagsamhet. Det är samma argument som vi hörde i debatten för någon tid sedan, och jag tänker inte ta upp dem till diskussion igen. Då kommer detta plenum att bli ännu längre.

Herr talman! Jag skall avstå från att betygsätta mina meningsmotståndares progressivitet, något som herr Lindholm i olika sammanhang har en benägenhet att göra. Även om herr Lindholm själv betraktar sig som en riktkarl för all framstegsvilja och progressivitet, kan det nog ifrågasättas om det är en allomfattad mening. Vad vi nu diskuterar är huruvida det behövs ett statligt utvecklingsbolag. På det svarar vi ja. Statsrådet Wickman har uttalat att man då bör se till att detta utvecklingsbolag inte förlorar den karaktär som man avsett att det skall få. Men det önskar ju också vi reser vanter. Vi vill inte att detta bolag skall binda sina ekonomiska och personella resurser genom att engagera sig i olika produktionsoch försäljningsbolag, så att bolaget inte kan fullgöra de uppgifter som det egentligen har bildats för att handha. Ge ett konkret exempel på vad det är vi hindrar! Jag är icke någon vän av affärsbankernas försök att till sig knyta olika aktiviteter och att vidga sitt inflytande hur mycket som helst. Jag är icke någon vän av ett system som tvingar den som vill befordra en innovation att bli för hårt knuten till ett kreditinstitut. Jag är icke vän av ett system som innebär att varje stor affärsbank skaffar sig investmentbolag som köper upp en rad expansiva familjeföretag. Jag har en helt annan uppfattning; vi skall motverka en koncentration, herr Lindholm, inte befordra den. Om nu en person eller ett företag — det kan här inte gälla statliga företag -— vill befordra en innovation, så kan utvecklingsbolaget hjälpa till härmed, och det tekniska forskningsråd som vi föreslår kan ge pengar. Naturligtvis bör det föreligga återbetalningsskyldighet, om det blir en lönande produktion. Dessutom finns det enskilda kreditinstitut och statliga kreditinstitut — Kreditbanken, Investeringsbanken och inte minst företagareföreningarna — som kan ge kredit. Hur skulle då de begränsningar som vi reservanter föreslår kunna medföra, att det inte blir någon valmöjlighet för ett företag när det gäller att få sin innovation understödd? Vad problemet gäller är huruvida det statliga utvecklingsbolaget så att säga skall utvecklas till ett holdingbolag.

Herr talman! Jag får väl be herr Björkman om ursäkt för att jag beskyllde honom för detta uttalande angående försäljningen av LKAB-aktierna. Det var ju när han hade dubbelpartierna med sig som han blev så modig, att han ville åberopa IRI-företagen. Men i sak är kritiken mot herr Björkmans sätt att svänga runt ändå riktig. Nu undrar herr Björkman om det föreslagna systemet verkligen kan jämföras med IRI-företagen. Men, herr Björkman, när det gäller småföretagen är ju avsikten att staten skall kunna gå in tillsammans med enskilda. Det överensstämmer alltså helt med IRI; i Italien är det också så att staten och enskilda tillsammans äger vissa företag. Avsikten med propositionens förslag är att så skall kunna ske även här. Herr Eliasson i Sundborn säger att han är motståndare till koncentration. Enligt propositionen skall det inte föreligga något tvång för den som får hjälp i första ledet, alltså när det gäller utredningar och forskningsarbete för en innovation, att acceptera att staten skall vara med på marknadsföringen och uppbyggandet av företaget. Men om den enskilde saknar ekonomiska möjligheter att utnyttja innovationen, kan han under vissa förutsättningar få hjälp att utnyttja sin idé. Centerpartiet är alitså motståndare till att staten skall ge småföretagare den hjälpen. Det är en intressant aspekt på kampen mot maktkoncentration som herr Eliasson sålunda redovisar.
Herr talman! Herr Lindholm tog fasta på vad jag sade om att man i större utsträckning än hittills borde kunna använda forskningsresultaten vid våra universitet och högskolor för industrins räkning. Han tillade, att det var en av kungstankarna i propositionen, och att vi på borgerligt håll därför borde ha kunnat acceptera propositionens förslag utan någon kommentar. Jag vill därför understryka vad jag började och slutade mitt första anförande med, nämligen att vi är helt positivt inställda till tankegångarna i proposi tionen när det gäller syftet med den; däremot har vi en något annorlunda uppfattning om de former varunder detta arbete skall ske. När det gäller beställningsforskningen anser vi att det är till fördel att det bildas ett särskilt institut för förmedling av sådan forskning. Herr Lindholm anser att en sådan tudelning bara är en tungrodd apparat, medan vi i vår tur anser att den skulle innebära en effektivisering av denna förmedling. Man kan ha olika uppfattningar, men vi på vårt håll undanber oss att man försöker misstänkliggöra den positiva attityd som vi har till denna proposition över huvud taget. Som ordförande i femte avdelningen vet herr Lindholm att våra representanter där inte vid något tillfälle har förfäktat en negativ attityd i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Lindholm yttrade nyss att centerpartiet ville hindra mindre företag från att kunna utnyttja statliga ekonomiska insatser. Jag tycker att det sättet att föra debatt är minst sagt märkligt. För någon minut sedan påpekade jag möjligheten för sådana föreiag att erhålla medel från det tekniska forskningsråd som vi har föreslagit, att utnyttja utvecklingsbolaget för att utveckla innovationer och att genom avtal låta ett annat företag överta och sköta lanseringen om inte det egna bolaget kan göra det. Det är också möjligt att utnyttja både den statliga kreditbanken och den statliga investeringsbanken liksom — förmodar jag — exempelvis företagareföreningarna och andra. Hur kan man då säga att centern, som har medverkat till tillkomsten av alla dessa statliga organ vid sidan av de privata finansieringsmöjligheterna, är motståndare till att ett enskilt företag skall kunna utnyttja samhälleliga ekonomiska resurser för att befordra tekniskt utvecklingsarbete?

Herr talman! Vi har här lyssnat till hur representanter för folkpartiet och centern ivrigt förklarar att de är mycket positivt inställda till allt det som omnämns i propositionen. Men när det gäller medlen att förverkliga vad som i propositionen förordas har de olika meningar och vill inte vara med. Om man, herr talman, är positivt intresserad av att uppnå vissa resultat på ett område, måste man väl också ställa till förfogande de medel som erfordras. Herr Eliasson i Sundborn talar om att man vill att forskningsrådet skall få så och så mycket. Men forskningsrådet skall väl ändå inte ge sig in på marknadsföring eller på uppbyggande av företag. Däremot skall styrelsen ha den möjligheten, därest den enskilde företagaren har behov därav.

Herr talman! Det är en mycket intressant proposition som här behandlas, och den har också gett upphov till olika motioner som sedan avspeglat sig i reservationer till utskottsutlåtandet. Jag skall inte närmare kommentera dessa reservationer — det har på ett övertygande sätt gjorts av representanterna för folkpartiet och centerpartiet. Jag vill bara göra en liten reflexion i anledning av vad herr Lindholm sade. Om man är positivt intresserad för en sak men inte tycker att det förslag som föreligger i alla delar är det bästa, så vill man ju gärna framföra konstruktiva motförslag. Det är klart att statsutskottsmajoriteten inte gillar de förslag som sålunda framlagts i detta ärende, men det är på det sättet man arbetar. Herr Lindholms sterila argumentering har däremot inte på något sätt berikat debatten. Herr talman! Jag har för avsikt att här anknyta till den internationella utblick som görs i början av propositionen och göra några reflexioner som en bakgrund till ett par frågor som jag hade tänkt att ställa till statsrådet Krister Wickman. Vad som sägs i propositionen om internationella förhållanden är ju intressant även om det är utomordentligt kortfattat. Det kanske hade varit bättre om statsrådet hade berört detta litet mer. Vi är ju på det klara med att vi inte kan isolera oss i vårt land. Vi måste när det gäller forskningsoch utvecklingsarbete ha ett samarbete utöver gränserna, och det är naturligt att deita samarbete i första hand kommer att gälla Europa. Herr Eliasson i Sundborn berörde i början av debatten den diskussion, som vi har haft så mycket av, beträffande den teknologiska klyftan mellan Europa och USA och de risker som man har menat att det finns för att USA skulle liksom erövra Europa, köpa upp den europeiska industrin och förvandla Europa till något slags industriell satellit till USA. Herr Eliasson sade att han tror att dessa farhågor var överdrivna, och jag vill instämma i det. Mycket av vad som sagts har bidragit till att skapa ett mindervärdeskomplex här i Europa som inte alls är motiverat, eftersom det i Europa på detta område finns en mycket stor potential att ta upp en tävlan med USA på ganska jämbördiga villkor. Det talas så mycket om det amerikanska kapitalet som svämmar över Europa och som används för att köpa upp europeiska industrier och etablera nya industrier. Men om man ser närmare på denna sak finner man att de europeiska långfristiga investeringarna i USA är praktiskt taget lika stora som de amerikanska i Europa. Skillnaden är bara den att det europeiska kapitalet placerats i obligationer eller minoritetsposter i redan etablerade amerikanska företag, där europeerna blir sleeping partners utan något egentligt inflytande, under det att amerikanerna har använt sitt kapital till att köpa upp europeiska företag eller etablera nya industrier och därigenom har kunnat påverka utvecklingen. Jag har sagt det i annat sammanhang, och jag kan upprepa det, att om de europeiska kapitalplacerarna visade litet mer fantasi och företagaranda och i större utsträckning etablerade dotterföretag i USA skulle bilden bli en helt annan. Också vad beträffar den teknologiska potentialen som berörs i propositionen har man underskattat Europas möjligheter. Det har delvis berott på ett statistiskt misstag av ganska grotesk omfattning. Vid försök att uppskatta antalet ingenjörer i USA och i Europa har i USA-siffran tagits med alla collegeutbildade under det att för Europas del inte har medräknats dem som är utbildade vid de högre ingenjörsskolor som finns runtom i Europa. Den rapport som förelåg vid OECD :s ministermöte i mars, där ju statsrådet Wickman var med, visar att om man tar det totala antalet ingenjörer är den europeiska siffran snarare Överlägsen den amerikanska än underlägsen den. Här finns alltså en stor teknisk potential i Europa. Skillnaden är den att man i USA satsar mycket mer pengar på forskningsoch utvecklingsarbete och att man låter ingenjörerna mycket mer syssla med sådant arbete. Dessutom finns det en väsentlig skillnad som vi också bör komma ihåg, nämligen arten av teknologi. Man brukar tala om primär, sekundär och t.o.m. tertiär teknologi. Man brukar tala om offensiv teknologi å ena sidan och defensiv å den andra sidan. Amerikanerna använder framför allt den offensiva teknologin som innebär att de utvecklar och försöker på marknaden få ut nya produkter, under det att man i Europa ofta tillämpar en defensiv teknologi som går ut på att så att säga hålla det hela i gång och förbättra redan existerande produkter 0. s. v. Det har visat sig, att de amerikanska företag som gjort investeringar i Europa varit mycket framgångsrika. De har inhöstat mycket stora vinster, därför att de satsat på nya produkter och under initialperioden kunnat ta ut ganska goda priser på dem. Företagen har varit så framgångsrika att det inte förhåller sig på det sättet, att de amerikanska dotterföretagens investeringar i Europa under de senaste åren har finansierats med pengar från Amerika. Enligt en utredning är det bara 10 procent av det investerade kapitalet som överförts från USA till Europa. 90 procent kan hänföras till dels vinster som de amerikanskägda företagen gjort i Europa, dels till att man kunnat låna på den europeiska kapitalmarknaden i konkurrens med europeiska företag. Varför har man kunnat göra det? Jo, därför att det rört sig om räntabla, expanderande och framgångsrika företag, som också framgångsrikt kunnat tävla med de europeiska företagen på kapitalmarknaden. Det är således viktigt att vi får ett klimat för utvecklingsarbetet och forskningen i vårt land och hela Europa, som stimulerar den offensiva teknologin och som gör det möjligt att satsa på denna. Dag Romell har förmedlat en, enligt min mening, mycket intressant uppgift. Han berättade om ett svenskt företag som bedriver mycket forskning och som i USA har ett dotterföretag vilket också gör detta. Vid en undersökning visade det sig att antalet offensiva projekt i förhållande till defensiva projekt var tre gånger större i USA-filialen än i det svenska moderföretaget. Detta måste bero på att det i USA råder ett bättre klimat för utvecklingsarbete. Det behövs, såsom har berörts av herr Eliasson i Sundborn tidigare i dag, även eget kapital för finansiering av utvecklingsarbete inom ett företag; man kan inte helt anlita lånat kapital. Det måste därför tillses att företagen går med vinst och att en del av vinsten kan användas för framtida utvecklingsarbete. Jag tycker att i den nuvarande politiska debatten i vårt land visar man på socialdemokratiskt håll en mycket doktrinär inställning. Det verkar nästan som om man tycker, att det är skamligt att ett företag går med vinst, och det har från olika håll föreslagits, att det skall skapas sådana skatteregler att nästan hela vinsten skattas bort till staten, för att staten sedan skall kunna distribuera den åt olika håll. Jag tror inte att statsrådet Wickman delar den uppfattningen; det finns från hans sida uttalanden i motsatt riktning. Men tankegången drivs mycket hårt, på en del håll, och den har sin hemvist framför allt i den socialdemokratiska tidskriften » Tiden». Det måste vara en fördel för samhället, forskningen och utvecklingen liksom för löntagarna att företagen går med vinst, och detta under två mycket bestämda förutsättningar: att det finns starka löntagarorganisationer som tar ut en skälig andel av vinsten, och att det tillses att inte monopol får skinna konsumenterna, utan att det finns en effektiv övervakning som gör att konkurrensen blir sund. Under dessa förutsättningar är det alltså till fördel om vi har räntabla företag, och det är just detta som har varit en av anledningarna till den stora framgången för de amerikanska företagen i Europa. Deras stora vinster har kunnat användas för ytterligare expansion. Det är klart att detta medför problem från inkomstfördelningssynpunkt, men vi har ju förklarat att vi är villiga att diskutera dessa problem, och vi har också framlagt förslag i den riktningen. Härefter kommer jag till de frågor som jag ville ställa.

Statsrådet Wickman var med på OECD-konferensen i Paris om forskning och vetenskap, och han har också deltagit i samtal därom i Bryssel. Det skulle nu vara mycket intressant att höra herr Wickmans uppfattning om Sveriges möjligheter att delta i det samarbetet. Det finns ju där en del aktuella problem, t.ex. den europeiska rymdforskningen som nu på grund av den engelska och i någon mån även den italienska attityden befinner sig i en kris. Det föreligger också planer på en europeisk telekommunikationssatellit. Vi har också rymdfrågorna över huvud taget, vilka jag tidigare har intresserat mig för och vet att statsrådet Wickman också varit intresserad av och bearbetat inom departementet. Det vore mycket intressant att höra litet också om den saken. Min andra fråga har samband med företagens möjligheter att själva finansiera en betydande del av sitt forskningsoch utvecklingsarbete. På s. 26 i propositionen säger statsrådet Wickman, att skatteproblemen och avskrivningsreglerna behandlas av företagsbeskattningsutredningen. Jag tog därför i går kontakt med en ledamot av utredningen för att höra hur långt man där kommit med behandlingen av frågan om forskningskostnadernas behandling 1 skattehänseende, och han sade att man inte har börjat behandla den frågan ännu. Därvidlag tycker jag alltså inte att regeringen har visat så särskilt stor initiativkraft. Herr Kollberg väckte år 1959 en motion i denna kammare om vissa forskningskostnaders behandling i skattehänseende, och riksdagen beslöt då enhälligt att begära en utredning om den saken. Om det nu anses att forskningsoch utvecklingsarbetet är så viktigt, så hade det väl varit möjligt att bedriva den utredningens arbete litet snabbare. I anledning av propositionen har det väckts en del motioner om forskningskostnadernas skattemässiga behandling, men dessa motioner har uppskjutits till höstriksdagen. När förslaget härom kom till bevillningsutskottet frågade jag om anledningen härtill. Det hade ju varit lämpligt att behandla de motionerna i samband med propositionen. Då antyddes det att det möjligen skulle läggas fram en proposition till hösten, som skulle beröra dessa frågor. Det var en intressant upplysning. Jag vill nu fråga statsrådet Wickman, om han vill skynda på det arbete i utredningen som enligt propositionen pågår i företagsbeskattningsutredningen men som tydligen ännu inte har påbörjats.

Herr talman! I en replik till mig sade herr Gustafson i Göteborg att det är bra om man är positivt intresserad och lägger fram konstruktiva motförslag. Men, herr Gustafson, de konstruktiva motförslag som här presenterats innebär ingenting annat än att vi i stort sett skall ha det som det är nu — och vi är ju ändock medvetna om att allt ingalunda är bra i dag. Tvärtom behövs det betydande insatser för att ändra på förhållandena. Sedan talade herr Gustafson liksom så många andra i det borgerliga lägret om betydelsen av självfinansiering. En vidgad självfinansiering tycks där vara lösenordet. Den skall klara alla problem. Men på en punkt är man märkvärdigt tyst när man talar om självfinansieringen, nämligen vilka kostnadsfaktorer i ett företag som skall ändras för att göra självfinansieringen större än den är i dag.
Herr talman! Herr Lindholm kom menterar ett utlåtande från statsutskottet, till vilket har fogats en rad reservationer bl.a. av mittenpartierna i vilka de kräver konstruktiva åtgärder, och så säger herr Lindholm att vad man där sagt är bara att det hela skall vara som det varit hittills. Är inte detta ett exempel på den maktfullkomlighet och — jag använder ordet trots tveksamhet — självgodhet, som gärna insmyger sig hos ett parti som har suttit för länge vid makten?
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det vid det föreliggande utskottsutlåtandet avgivits en serie reservationer, men på den avgörande punkten — att skapa möjlighet att utnyttja den tekniska utvecklingen — säger man i det borgerliga lägret nej.

Herr talman! Att industristater som Sverige måste satsa ett växande belopp på forskning, därom har alla varit överens som har deltagit i debatten i dag, oavsett hur man ser på förhållandet mellan statens och näringslivets insatser. De belopp, som kommer att satsas, kommer till sin huvudsakliga del att hanteras och förbrukas av forskare. Det måste därför vara i det allmännas intresse att forskarna är högt kvalificerade. Det blir bortkastade investeringar, om dessa medel skall handhas av okvalificerat folk. Ett teknologiskt gap — som herr Eliasson i Sundborn inledningsvis nämnde — kan uppstå också på den vägen, om vi inte tar oss i akt. Det tycks ibland, som om man utgår från att forskning — och kvalificerad forskning — är en självklarhet och som sådan existerar och kan nyttiggöras oberoende av alla personella förutsättningar. Om dessa senare har inte sagts mer än vad herr Gustafson i Göteborg har anfört om den teknologiska beredskapen i Europa över huvud. Vi måste alltså följa detta med uppmärksamhet och se till att vi får dels fler forskare, dels bättre utbildade forskare. Universitet och högskolor och samverkan med dem har nämnts flera gånger i dag. Den nu litet väl förhärskande doktrinen, att all utbildning måste bli kortare än den för närvarande är, är därför farlig och något i otakt med tidens krav. Detta har sagts många gånger och i olika sammanhang, men det måste upprepas, då denna doktrin nu tycks komma i konflikt också med vad som anförs i propositionen om ökat statligt stöd åt teknisk forskning. I propositionen betonar statsrådet Wickman kraftigt, att högkvalificerad forskning och teknik är vår chans som en liten nation. Man kan emellertid frukta, att förutsättningarna för kvalitativt god verksamhet kan komma att minskas, om det genomförs en alltför hård snabbutbildning. För närvarande finns 75 000 studerande eller fler, men i gengäld skall tiden pressas med den olycksaliga UKAS:s hjälp från fem till tre år. Vi tjänar kanske mer på det sättet i pengar, men vi måste samtidigt befara en kvalitetssänkning. Fortsätter man på en sådan väg, kan det befaras, att ekonomiskt stöd av den typ, som statsrådet Wickman förordar, om några tiotal år inte kan tillräckligt hjälpa vårt näringsliv, ty vi löper risk att då sakna kvalificerade yngre forskare. UKAS:s förslag tillgodoser icke näringslivets mångsidiga och starkt differentierade behov av högre utbildning som utmynnar i forskning och forskningens nyttiggörande. Det går inte att sänka utbildningskraven samtidigt som samhället blir mer och mer utbildningsberoende. Detta är, herr talman, självklara ting men de hör samman med den föreliggande propositionen och det är nödvändigt att peka på dem. Vad jag sagt innebär givetvis inte, att alla akademiker skall vara egna forskare — sådant nonsens vill jag inte ägna mig åt att tala om — men många måste bli det och vara det. När jag nu talar om den filosofiska utbildningen och om filosofiska examina säger det sig självt, att resonemanget har relevans även för teknisk och medicinsk utbildning. Jag vill i detta sammanhang beröra en fråga som ligger något utanför det vi diskuterar men som måste in i bilden, nämligen den direkt oroande nedgången i språkkunskaper hos de blivande forskarna. Engelska börjar bli det enda språket för många. Den nuvarande tendensen att studerande inte kan läsa tyska och franska måste brytas — för att inte tala om hur det är med kunskaperna i ryska. Den blivande forskarens kunskaper i matematik eller de matematiska grundvalarna för statistik är otillräckliga — matematikkunskapen sjunker. Risken är alltså, att vi, om vi inte ser om vårt hus, kan komma att få en härskara av snabbutbildade kandidater, som på intet sätt motsvarar de krav som samhället kan ställa på kvalificerad arbetskraft. Det är ett perspektiv på det ibland frejdiga talet om vår högtstående tekniska forskning och vår tekniska utveckling som också bör anläggas. Anslag och anslag i all ära — det är dock ytterst människan som skall göra något av anslagen. Och när vi talar om forskning, måste vi också tala om forskarna. Den tekniska forskningen och de tekniska forskarna av alla slag griper djupt in i samhällsliv och samhällsstruktur. Alla investeringar i forskning får konsekvenser för vår kulturella och materiella framtid, och ju mer vi satsar, desto större blir följdverkningarna. Forskarnas ansvar är alltså stort, och därför bör vi aldrig göra avkall på våra krav på deras utbildning, arbetsförhållanden och frihet. I ett ekonomiskt och näringspolitiskt resonemang av den typ som förts här i dag kring vår tekniska forskning och utveckling måste synpunkter av denna art ha sin berättigade plats. Kvalificerad forsk ning är — och jag vill sluta med detta — lika mycket en fråga om människor som en fråga om pengar och administration.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att gå upp i denna debatt — inte bara av hänsyn till kammarens tidsbrist utan även och framför allt därför att den debatt som förts har varit så uttömmande och därför att det jag skulle ha att säga redan sagts av herr Lindholm. Men herr Gustafson i Göteborg ställde vissa direkta frågor till mig, och jag skall inte undandra mig att besvara dem. Frågorna var dess värre av mycket allmän karaktär, varför även svaren — om det inte skall bli en mycket lång diskussion — måste bli rätt allmänna. Herr Gustafson i Göteborg nämnde vissa uppgifter som hade samband med den aktuella diskussionen om det teknologiska gapet mellan Europa och Amerika. Jag vet inte riktigt vad som var poängen i herr Gustafsons argumentering, ty allt vad herr Gustafson nämnde var just indikationer på existensen av detta gap. Det gällde formen för den europeiska kapitalexporten till Förenta staterna jämfört med den amerikanska kapitalexporten till Europa. Herr Gustafson i Göteborg menade kanske att vi har kapital i Europa. Det är riktigt att kapitalexporten från Europa till Förenta staterna är betydande. Vi har också bevisligen många forskare och en hög utbildningsnivå. Därför är i och för sig utgångspunkten för Europa inte dålig. — Om detta var vad herr Gustafson ville framhålla skall jag gärna instämma. Men samtidigt visar det sig att dessa faktorer — förekomsten av kapital, förekomsten av forskare samt en hög utbildningsnivå — icke är tillräckliga för att driva fram en sådan utveckling, som med hänsyn till den snabba amerikanska framstegstakten är nödvändig också i Europa. I och med att jag tar upp detta problem kommer jag in på frågan om det europeiska samarbetet. Herr Gustafson ställde en fråga till mig, som gällde hur jag ser på Sveriges möjligheter att delta i det teknologiska samarbetet. Det är alldeles självklart att det för ett litet land som Sverige — och detta gäller för flertalet länder i Europa — är nödvändigt att samarbeta med andra länder. Det är också — ur såväl svensk, nordisk som europeisk synpunkt — nödvändigt med import av ny teknik från Förenta staterna, vilket vi i och för sig inte skall oroa oss över. Det förhållandet att vi kan utnyttja amerikanska forskarrön är dock inte någon ersättning för våra egna insatser. I det internationella sammanhanget bör man beakta — det framhålles också i propositionen — att den organisation som propositionen föreslår naturligtvis i första hand är avsedd att främja de inhemska insatserna för att effektivisera forskningsoch utvecklingsarbetet. Men samtidigt utgör den föreslagna organisationen givetvis också en bas utifrån vilken vi deltar i det internationella teknologiska samarbetet. Detta teknologiska samarbete innebär inga speciella problem för Sverige. Vi har goda utgångspunkter och är välkomna att delta i samarbetet — det har säkerligen också herr Gustafson erfarit vid sitt arbete inom Europarådet. Jag har också kunnat konstatera detta vid mitt arbete både i Parisorganisationen och i EEC-kommissionen i Bryssel. Problemet med det internationella samarbetet i Europa är alltså inte ett svenskt problem utan framför allt ett europeiskt. När vi talar om Europa i dag vet vi tyvärr ganska litet vad vi talar om. Men redan före den utveckling som började för ett par veckor sedan befann sig dess värre det teknologiska samarbetet i Europa i en krissituation — av ekonomiska och politiska skäl. Detta gäller bl.a., vilket herr Gustafson nämnde, rymdsamarbetet. Vi arbetar med denna fråga i departementet och har ett systematiskt samarbete med de industrier som är intresserade. Vi gör detta för att få en genomtänkt ekonomisk grund för det ställningstagande vi har att göra, om det europeiska rymdsamarbetet verkligen skall komma att materialiseras. Man kan tyvärr vara tveksam på den punkten. Sedan tog herr Gustafson upp skattefrågan. Det är riktigt att denna fråga inte behandlats explicite i propositionen utan att där förs ett mer allmänt resonemang om en generell, med skattepreferenser genomförd foskningspolitik jämfört med en aktiv forskningsoch utvecklingspolitik av den typ propositionen skisserar.

Jag tänker faktiskt avstå, herr Gustafson i Göteborg, från att ta upp en diskussion om självfinansiering och vinstutveckling; jag tror inte att det är något önskemål hos kammaren att vi upprepar den debatten. Vi upplever nu hos herr Gustafson i Göteborg i rätt koncentrerad form samma uppträdande som många gånger tidigare. Vi får höra ett allmänt tal om behovet av förbättrade vinster och ett annat ekonomiskt klimat som lösning på de besvärliga konkreta frågor vi har att klara av. Jag kan inte inse att den metoden, vare sig som debatteknik eller som riktlinje för politiken, för oss ett steg närmare lösningen av wvåra problem. Precis som herr Lindholm hajade jag till, när herr Gustafson beskrev sitt partis agerande i samband med proposition nr 68 såsom präglat av konstruktiva motförslag. I den fråga som har varit den mest kontroversiella i sammanhanget, nämligen utvecklingsbola get, förefaller beteckningen konstruktiva lösningar mer missvisande än vanligt. Vad vi har upplevt är en exakt upprepning av mittenpartiernas beteende när vi har diskuterat ekonomisk politik och näringspolitik. På det principiella planet håller man med, men så fort vi lägger fram konkreta förslag, som direkt påverkar vår ekonomi och vårt näringsliv, vill man inte vara med längre. Vi har just dessa dagar fått två exempel på detta. Det ena är mittenpartiernas agerande när det gäller de statliga skogsföretagen, det andra är deras ställningstagande till utvecklingsbolaget. Vad är det man föreslår i båda dessa fall? Jo, man vill lägga sådana bindningar på dessa företag som man aldrig skulle drömma om att belasta ett privat företag med. Man säger t.ex. om ASSI: ASSI får inte lokalisera sig på andra ställen än där bolaget kan bygga på en råvara från statens skogar och det får inte heller utveckla en produktion, som inte bygger på statlig skog som råvara, utan att först gå till riksdagen och fråga om lov. Det är en mycket egendomlig tillämpning av det krav på konkurrens på lika villkor, som mittenpartierna annars ständigt driver. Detta är en genomgående tendens hos mittenpartierna. De säger inte som högerpartiet: Vi tycker inte om statligt företagande. Vi är av omtanke — en omtanke som enligt min mening grundas på ett missförstånd — om det privata näringslivet motståndare till en expansion av statligt företagande. Därför säger vi nej till utvecklingsbolaget. Folkpartiet handlar annorlunda, och det gäller lika mycket centern. Herr Eliasson i Sundborn argumenterade nyss så positivt och övertygande för utvecklingsbolaget, att jag nästan trodde att jag lyssnade på en partivän. Men sedan tar mittenpartierna ett steg tillbaka och hamnar — som mittenpartier naturligtvis bör göra — någonstans mitt emellan socialdemokraterna och högern. De vill lägga begränsningar också på detta företag på samma sätt som de velat begränsa investeringsbankens verksamhet och — som jag nämnde — ASSI:s. Mittenpartierna vill alltså förbjuda utvecklingsbolaget att förvärva aktier i andra företag och att engagera sig i marknadsföring och egen exploatering. Fråga de industrimän, som står bakom de privata företagsgruppernas utvecklingsföretag, om de skulle drömma om att införa sådana förbudsklausuler i sina bolagsordningar! Jag har inte fått höra något annat skäl för en sådan inställning än en egendomlig farhåga för att utvecklingsbolaget skulle utvecklas till ett stort, expansivt holdingbolag. Den risken är mycket liten, och det vet herr Eliasson i Sundborn. Inte ett enda rimligt skäl har anförts till att man skulle försätta det statliga utvecklingsföretaget i en klart sämre förhandlingsposition än ett privat företag när (det gäller att exploatera sina egna projekt. Den försvagning av företaget som detta förfaringssätt skulle innebära medför självfallet också att de som vänder sig till utvecklingsbolaget — småföretagare, uppfinnare och andra — skulle komma att få en svagare partner och ett svagare stöd. Jag kommer inte ifrån att jag tycker att det verkligen är en rätt komprometterande ståndpunkt som mittenpartierna här intar. Å ena sidan anpassar man sig och accepterar våra förslag om ett ökat statligt företagande, men å andra sidan lägger man sedan omedelbart sådana begränsningar på dessa företag att man bestämt vet att de kommer att fungera sämre än vad de annars skulle göra. Och man gör väl ändå inte detta för att efteråt kunna säga: Vad var det vi sade; ett statligt företagande fungerar inte. Nej, det är inte en inställning som tyder på något större politiskt mod, och den tyder heller inte på någon vidare känsla eller något ansvar för dem som är sysselsatta i de statliga företagen.
Herr talman! Beträffande det sista som statsrådet Wickman här sade skall jag nöja mig med att konstatera, att regeringen för närvarande lägger upp sin politik på ett sådant sätt att man lägger fram en proposition som oppositionen gärna får säga nej till; det tycker man om, eftersom man då kan anklaga oppositionen för passivitet och brist på initiativ. Men när oppositionen kommer med egna förslag om en annan uppläggning, då tycker regeringen inte om det. Herr talman! Jag skall nu bara replikera på de punkter som jag behandlade i mitt tidigare anförande — jag skall inte vidga diskussionen av hänsyn till den pressade tiden för kammarens ledamöter. Jag tog upp vissa faktorer beträffande förhållandena i Europa och i USA just för att visa att den mindervärdeskänsla som vi i så stor utsträckning har i Europa icke är motiverad, utan att vi har ett bra utgångsläge. Där är vi alltså överens, statsrådet Wickman och jag. Det finns en amerikansk överlägsenhet, men statsrådet Wickman kommer kanske också ihåg från OECD-undersökningen av de åtta undersökta branscherna, att det inte gällde för samtliga dessa utan för några forskningsintensiva branscher. Statsrådet Wickman tog också upp en diskussion om ASSI, men eftersom denna punkt kommer upp senare på föredragningslistan får väl statsrådet lugna sig litet. Sedan ställde jag en fråga, huruvida statsrådet nu är villig att påskynda det utredningsarbete som riksdagen påminde om redan 1959 och som är mycket angeläget. Ett av motiven för mitt anförande här var att visa i vilken utsträckning storleken av företagens sparande påverkar möjligheterna att driva en expansiv politik. Därför är detta en fråga av stor angelägenhetsgrad.
Herr talman! Jag hade liksom statsrådet Wickman tänkt att respektera kammarens intensiva önskan att få denna debatt avslutad före middagen, men det kan bli litet svårt, eftersom statsrådet inte bara höll sig till herr Gustafssons i Göteborg fråga utan också gick in på vårt förslag. Jag vill ändå säga till statsrådet Wickman, att ni på socialdemokratiskt håll uppfattar en statlig expansion som ett värde i sig självt. Det gör ni socialister, och den uppfattningen respekterar jag. Ni vill gärna genom att bilda statliga företag också försöka konkurrera ut privata företag. Även den uppfattningen kan jag respektera. Det har ni rätt att försöka göra, men det skall ske under den bestämda förutsättningen, att konkurrensen sker på lika villkor och utan att staten utnyttjar sin makt att ge staten ett bättre utgångsläge i den fria konkurrensen. Mer skall jag inte säga till statsrådet Wickman. Jag måste emellertid till sist också säga ett par ord till herr Lindholm. Det var en omständighet som han kom tillbaka till gång på gång när han kritiserade de borgerliga — inte bara högerpartiet, utan alla de borgerliga partierna. Han påstod att de borgerliga när det nu gäller att ta ett initiativ och göra något på detta område inte vill vara med om att bevilja medlen. Det kan herr Lindholm ändå inte mena. Herr Lindholm hävdar att vi vill att allt skall vara som det är. Nej, herr Lindholm, så är det inte. Vad vi inte velat vara med om är formerna. Vi har velat anvisa lika stora anslag till den tekniska forskningen, men de 18 miljoner som skulle gå till det statliga utvecklingsbolaget vill vi lägga på det utvidgade tekniska forskningsområdet. Vi har alltså uppställt andra alternativ och anvisat andra former för att nå det mål som vi är överens om. Det är således inte medlen vi tvistar om utan formerna för att nå detta mål.